Herr talman! Jag tror inte att det är skillnaden. Jag tror inte heller att jag har gett uttryck för något slags allting genast-inställning i debatten. Jag frågade på vilka andra sätt man kan tänka sig att uppmärksamma frågan om inte i kommissionen för mänskliga rättigheter. Jag skulle kunna bygga ut min fråga. I underkommissionen för att förhindra diskriminering av minoriteter har frågan aktualiserats. Såvitt jag är rätt underättad har man antagit ett policydokument, som har blivit hårt kritiserat för att vara mycket fördomsfullt.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

Nu har visserligen minst ett parti redan börjat springa ifrån det, men såvitt jag förstår står regeringen fortfarande på den linjen, att blir EG en militärpakt skall det inte bli något svenskt EG-medlemskap. Då är det två frågor som jag tycker att man inte får riktigt bra svar på. Den ena är bedömningen av vad som pågår. Är det något fel på den bedömning som inte bara jag utan även väldigt många andra gör, nämligen att stämningarna för att EG skall bli en militärpakt stärks inom EG, EG-kommissionen, EG-parlamentet och i de olika EG-länderna? Vilken bedömning gör regeringen? Gör regeringen en annan bedömning, och i så fall varför? Den andra frågan gäller naturligtvis den svenska ansökan. Alla är överens om att det ändå inte kan bli något svenskt medlemskap förrän under andra halvan av 90-talet. Nu pågår regeringskonferenser som rimligen kommer att klarlägga denna fråga i varje fall betydligt bättre än i dag. Varför är det så bråttom? Varför talar man om EG-ansökan redan i år, t.o.m. kring halvårsskiftet, när frågan ännu inte är klarlagd? Varför kan man inte vänta på att den fråga som riksdagen själv har sagt är avgörande för om det skall bli EG-ansökan eller inte har utvecklats inom EG och är klarlagd? Varför är det så bråttom med ansökan? Kan ansökan inte vänta i varje fall tills det blir ett klart besked om EG blir en militärpakt eller ej.

Herr talman! Nu skall man tolka utrikesministern så att det kommer klarare, t.o.m. klara, besked från EG om vad som kommer att hända. Utrikesministern spår t.o.m. att det skall bli ett klart besked om att EG inte blir en militärpakt. Om utrikesministerns bedömning skulle vara riktig, vilket ju teoretiskt eventuellt skulle kunna bli fallet, varför då inte invänta detta besked? Varför inte klart säga ifrån att regeringen avser att invänta ett besked på den punkt där riksdagen har uttalat sig innan man lämnar in en ansökan? Varför inte göra det fullständigt rimliga och elementära att avvakta besked på den enda punkt där riksdagen enhälligt har slagit fast att man vill veta hur det blir. För blir det på ett visst sätt kan Sverige inte bli medlem. Varför kan vi inte invänta detta besked?

Herr talman! Det här är möjligen ett steg framåt. Regeringen kommer inte att lämna in en ansökan om svenskt medlemskap, förrän regeringen är på goda grunder alldeles säker på att ingenting kommer att strida mot svensk neutralitetspolitik. Det innebär bl.a. att man skall vara alldeles säker på att EG inte blir en militärunion. Då kan vi i stort sett avsluta EG-debatten i det här landet, för det är min absolut fasta övertygelse att det inte kommer att kunna inlämnas en medlemskapsansökan, definitivt inte i år. Sanningen är ju den att EG parlamentet, EG-kommissionen och minst åtta av de tolv medlemsstaterna vill ha denna militärunion. T.o.m. i Danmark finns det stark opinion i den riktningen. Grekland säger inte nej, och i England har man börjat ändra på sig. Alla vet att Irlands neutralitet är av speciell art. Kan utrikesministern utan att avslöja någonting sekretessbelagt tala om vad det finns för EG-land som skulle kunna utnyttja sin vetorätt för att stoppa en militärpakt?

Herr talman! Vi som nästan på heltid ägnar oss åt att följa vad som händer i EG blir mer och mer överens om -- jag är verkligen inte ensam om denna bedömning -- att de fyra länder som hittills har varit tveksamma blir allt mindre tveksamma. Det är faktiskt ingen som seriöst tror att något av de tre mindre länderna skulle använda ett ensamt veto för att blockera en militärpakt. I England sker nu en snabb utveckling. Då blir slutsatsen av detta att det är Sverige som skall blockera en militärpakt. Tänker man sig att Sverige skall ansöka om medlemskap och hinna in i EG, medan enhällighetsprincipen, som nu håller på att avskaffas, fortfarande finns kvar? Så skall Sverige se till med sin blockerande röst att Jacques Delors, Frankrikes och Tysklands planer på en militärpakt inte kommer att förverkligas? Är det denna fantastiska mullvadsteori som ligger bakom de senaste affischerna om den socialdemokratiska gemenskapen?
Herr talman! Detta inslag hade naturligtvis ett litet slag av skämtsamhet men också ett stort slag av allvar. Vad jag efterlyser är ändå om Sveriges utrikesminister, som hävdar att han på goda grunder fortfarande inte tror att EG kommer att bli en militärpakt, kan ge någon signal om vem inom EG, vilken beslutsinstans, som kan bromsa denna ångvält som rullar i den riktningen och hur det skall gå till. Vilket EG-land skall lägga in veto?

Herr talman! Vi kommer kanske inte så vansinnigt mycket längre, men om man skall ta utrikesministern på orden -- jag utgår självfallet från att vi skall göra det -- så måste det innebära att det inte finns någon möjlighet att svensk ansökan om medlemskap skall kunna lämnas in någon gång i sommar. Det kan inte finnas någon som helst möjlighet att man på goda grunder kan vara alldeles säker före sommaren på att EG inte blir någon militärpakt. Det finns ingen chans i världen.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

Enligt vår åsikt visar erfarenheterna att det inte räcker med att man har ett flerpartisystem. Inom ramen för ett sådant system kan det mycket väl utvecklas ett förtryck som gör att talet om demokrati blir innehållslöst. Ofta sker också övergreppen vid försök att komma åt olagligförklarade upprorsrörelser som inte har något samband med de rörelser som man gjort sig skyldig till övergrepp mot. Vi menar att ett exempel på de nämnda förhållandena är Peru, där våldet kommer från såväl den nationella armén som dödsskvadronerna och gerillan Sendero Luminoso. I den tredjedel av landet där hälften av befolkningen lever är det för närvarande undantagstillstånd. Medborgarna saknar där sina grundlagsfästa rättigheter. Sedan 1980 har 18 000 människor dödats vid politiska mord, och mer än 4 000 människor är försvunna. De senaste åren har organisationer för mänskliga rättigheter utsatts för attentat. I februari 1990 I Filippinerna reser man t.o.m. frågan om det är så värst mycket bättre nu än under Marcosdiktaturen.För närvarande bedömer man att det under de tre senaste åren har suttit ungefär 12 000 politiska fångar i fängelse. Sju advokater har mördats, vilket har lett till att ytterst få advokater i dag törs åta sig fall. Jag hoppas att man i framtiden lyfter upp frågan om de mänskliga rättigheterna i Peru och Filippinerna till en högre nivå.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Att USA har opererat med bombplan från basen Incirlik i Turkiet har inte bara turkiska tidningar försökt informera om. På flera håll i Europa har man i massmedia kunnat både läsa och höra om detta. Den 18 januari var ett av bombtillfällena. Då bombades staden Zaho i Irak. Anfallet varade ca 20 minuter. När planen återvände började de plötsligt bomba ett område i Turkiet mellan Beve Baya och När det gäller den turkiska sidan rörde det sig om förmodade gerillaställningar tillhörande PKK. Jag kunde också nämna en hel mängd namn på irakiska byar som har bombats, bl.a. åtta byar som jag har antecknat namnen på. Här har det inte varit fråga om någon precisionsbombning och därför har verkningarna blivit förödande. FN kommer förmodligen att utreda vad som hände under kriget och då får man väl anta att även USAs och Turkiets handlingar tas med. Läget är ju mycket känsligt just nu. Turkiets kurder behöver verkligen stöd för att inte kurderna som folkgrupp på nytt blir offrade. Under den senaste helgen har det varit massdemonstrationer och generalstrejk i Turkiet. Det gäller ju också att välja sida och hjälpa de demokratiska krafterna i landet. Skall man försöka förstå förtryckarna eller skall man ställa sig på de förtrycktas sida? I förra veckan hörde jag att EG parlamentet för första gången riktat kritik mot Turkiet. Har Sverige några planer på att i detta läge rikta kritik mot Turkiet, därför att landet inte följer bestämmelserna om mänskliga rättigheter?
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Vi är naturligtvis tacksamma för att Sverige är med i diskussioner och inte avvisar de kurdiska ledare som vill komma hit för samtal. Men jag tycker inte att det räcker att uppmärksamt avvakta och följa frågan. Just nu finns det enligt min mening möjligheter att agera verkligt kraftfullt. Min fråga gällde på vilket sätt Sverige kommer att agera för att den kurdiska frågan skall komma upp vid förhandlingarna. Den palestinska frågan kommer tydligen att tas upp och då är det ju oerhört viktigt att även den kurdiska tas upp. Det gäller alltså 20-- 25 miljoner människor som under en mängd år har varit bortglömda. Detta är ju ingen anledning för att glömma bort dem även i fortsättningen. Nu är det ju ett alldeles unikt tillfälle. Hoppet hos många har ju tänts. Det gäller i synnerhet de människor som sitter i Iraks fängelser. Jag kan gå tillbaka till 1980 då ett antal faily kurder och andra affärsmän samlades ihop av Saddam Hussein, lurades att det skulle bli teaterbesök efter ett möte om den ekonomiska situationen i landet, kördes i väg till gränsen och skjutsades ut ur landet. Familjerna kastades ut senare. Människornas nationalitet togs bort. Man kvarhöll ett antal av familjemedlemmarna, och sedan dess har dessa suttit i fängelse runt om i Irak. Därför menar jag att det är viktigt vi agerar nu, så att dessa människor och alla andra som orättfärdigt sitter i Saddam Husseins fängelser kan släppas. Min fråga lydde därför: Vad gör Sverige för att den kurdiska frågan skall komma upp vid förhandlingarna?

Herr talman! Det låter mycket positivt om Sverige kommer att arbeta på det sättet. Turkiet. Den ansats som Sverige gjorde i Europarådet för att kritisera Turkiet kom ju av sig, då Sverige och vissa andra länder svalde det bete som Turkiet så försåtligt lade ut. Har Sverige gjort någon utvärdering och avser Sverige att på något sätt kritisera Turkiet för brotten mot mänskliga rättigheter?
Herr talman! Det känns bra om utrikesminister Sten Andersson tror att FN nu är berett att se till att även den kurdiska frågan kommer upp. Anledningen till att jag ställde min fråga är den att jag tycker att det har blivit så otroligt tyst. Bushregimen säger ingenting och knappast några andra heller. Innan eld upphör var aktuellt nämndes emellertid saken. Men nu efteråt när det finns en chans har jag inte kunnat se att någon har uppmärksammat saken. Har utrikesministern möjlighet att tala om varför han är så optimistisk?

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret och för att han orkade med även denna sista fråga i den långa frågeraden. Det här är naturligtvis en känslig fråga eftersom den berör ett EG-land. Just därför tycker jag dock att det är angeläget att vi agerar. Även i den internationella debatten har det framförts kritik mot EG för EG-ländernas sätt att hantera flyktingpolitiken. När utrikesministern säger att han har svårt att föreställa sig att Italien inte skulle respektera principen i Genèvekonventionen om att inte avvisa flyktingar, blir jag litet förvånad. Pressrapporteringen från händelserna i Brindisi är ganska entydiga. Italienska myndigheter har uppträtt på ett sätt som även har fått FNs flyktingkommissarie att reagera. Det är väl tämligen klarlagt att man både genom fartygen i Adriatiska havet och genom uppträdandet i Brindisi har försökt förmå dessa flyktingar att återvända till Albanien. Bakgrunden till min fråga är att jag menar att Sverige har gjort för litet för att främja en utveckling mot demokrati i Albanien. Man kan jämföra med vad vi gjorde för Albaniens grannland Grekland, när Grekland var en diktatur. Sverige har t.ex. ingen ambassad i Albanien, vilket länge har förvånat mig. Jag måste fråga utrikesministern om det, trots att det berör ett EG-land, är otänkbart att Sverige tar upp denna fråga med den italienska regeringen. Situationen i Albanien är sådan -- jag menar att Albanien är Europas hårdaste diktatur -- att det borde vara ganska självklart att flyktingar därifrån skulle få en fristad i andra länder.

Herr talman! Jag är i och för sig tacksam för det. Jag hoppas bara att inte alltför många olyckor hinner inträffa under de tre veckorna. Jag hoppas verkligen att utrikesministern tar den här debatten som ett incitament för att på allvar ta upp den här mycket allvarliga frågan vid det sammanträffandet.

Herr talman! Per-Ola Eriksson har med hänvisning till utrikeshandelsministerns information till riksdagen den 7 mars 1991 om EES förhandlingarna frågat utrikeshandelsministern om den svenska regeringen förbereder ett bilateralt avtal med EG inom jordbruksområdet i anslutning till ett EES-avtal, med syfte att försämra det svenska gränsskyddet, och vad överläggningarna i så fall omfattar. Jag besvarar frågan i utrikeshandelsministerns ställe. Själva jordbrukspolitiken ligger utanför de nu pågående förhandlingarna om ett eventuellt EES avtal. Hösten 1990 lade dock EG ett bud på vissa delar av jordbruksområdet som ingår i det förhandlingsmandat som fastställts för kommissionen. I detta ingår förslag till harmonisering av reglerna för det fytosanitära, dvs. Det föreslogs även ett ömsesidigt avskaffande av tullar och kvantitativa restriktioner. Den sista punkten i förslaget gällde ensidiga koncessioner från EFTA-ländernas sida för de minst gynnade länderna och regionerna i gemenskapen, den s.k. Sammantaget ansåg EFTA-länderna att EGs bud var alltför långtgående. Efter diskussioner mellan EFTA-sidan och EG-kommissionen har därefter beslutats att bilaterala konsultationer skall inledas mellan EFTA-länderna och EG. Också när konsultationerna förs bilateralt sker de inom ramen för EES-förhandlingarna. Möjligen kommer dessa konsultationer att resultera i bilaterala jordbruksuppgörelser mellan de enskilda EFTA länderna och EG, men under ett EES-paraply. De veterinära och fytosanitära frågorna behandlas dock fortfarande multilateralt. Sverige har liksom flertalet EFTA-länder haft flera informella samtal med kommissionen om jordbruksfrågorna. Vid dessa har bl.a. ömsesidiga tullsänkningar och andra handelslättnader på jordbruksprodukter diskuterats samt cohesion. Vad gäller cohesion är cirka hälften av produkterna på EGs kravlista redan tullfria i Sverige. Härutöver har Sverige erbjudit handelslättnader för vissa produkter, främst sådana som vi inte själva producerar eller som är av intresse för i första hand medelhavsländerna t.ex. vattenmeloner, beredda kronärtskockor, kakaosmör, auberginer, squash och sparris. Detta under förutsättning bl.a. av en allmän balans i EES-avtalet. I de bilaterala samtalen har Sverige presenterat en lista för EG huvudsakligen innehållande beredda jordbruksprodukter för vilka svenskt jordbruk och livsmedelsindustri uttryckt starka önskemål om handelslättnader på EG-marknaden. Från svensk sida har vi i diskussionerna även föreslagit en breddning av en eventuell framtida bilateral jordbruksuppgörelse att omfatta handelslättnader för jordbruksråvaror. I ett sådant arrangemang kan också andra handelspåverkande element som t.ex. EGs exportsubventioner dras in. För att en bilateral jordbruksuppgörelse skall vara ömsesidigt förmånlig, vilket är målet, måste Sverige naturligtvis också medge EG handelslättnader på den svenska marknaden. I denna process har några av utgångspunkterna på svensk sida varit att få till stånd en utjämning av handelsvillkoren mellan Sverige och EG och förbättra den svenska livsmedelsexportens förutsättningar på EG marknaden inom ramen för en balanserad uppgörelse. Vad gäller jordbruket i EES-processen är man fortfarande inne i en samtalsfas. Formella förhandlingar har ännu inte inletts. Berörda organisationer i Sverige liksom riksdagens jordbruksutskott hålls informerade om läget så långt detta förhandlingsmässigt är möjligt.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
Jag har ställt frågan mot bakgrund av rykten, som började cirkulera för en tid sedan, om att också Sverige förberedde olika åtgärder på jordbrukets område och mot bakgrund av en passus i den information som utrikeshandelsministern gav i riksdagen den 7 mars. Jag är något förvånad över att regeringen helt plötsligt inleder bilaterala förhandlingar med EG om jordbruksfrågorna. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern på vilket riksdagsbeslut han stöder sig när han inledde dem. Vilka produkter anser Mats Hellström att Sverige skall sälja inom EG-området? Vilket utbyte tror regeringen att man får med det? Jag tycker att jordbruksministern kunde ha presenterat den här frågan i EFTA delegationen, som ju har att följa förhandlingarna mellan Sverige och EG. Jag upplever att jordbruksministern försöker lyfta in jordbrukspolitiken i Europafrågan på ett sätt som kan skada vitala intressen för svenskt jordbruk. Det verkar som om Sverige med jordbruket som insats försöker köpa framgång på något annat område. Jag tycker det är ganska allvarligt. Svenskt jordbruk får inte vara en bytesvara för att Sverige skall vinna framgång på något annat område i EES
Herr talman! Det cirkulerar ofta alltför många rykten i jordbrukspolitiska sammanhang. Det är inte någonting nytt. Så har det tyvärr varit ofta kring jordbrukspolitiken både i vårt land och i andra länder. Det finns inget skäl att ta fasta på rykten, utan man bör i stället ta fasta på sakförhållandet. Per-Ola Eriksson säger att han vill ha svar på frågan om varför Sverige helt plötsligt startar dessa förhandlingar. Det svaret har jag redan gett: Sverige har företrätt den linjen -- detta ligger ju inom ramen för EES-förhandlingarna -- att vi borde ha multilaterala avtal, dvs. hela EFTA i förhållande till hela EG. Men våra broder och systerländer i EFTA, Norge, Finland, Österrike och andra, har icke önskat detta. Man har, vid en bedömning av förhandlingssituationen med EG, sagt att man vill gå fram bilateralt i stället. Det har vi accepterat. Det är EG-kommissionen som har tagit ställning till dessa frågor. Det är ju EG-kommissionen som har beslutat sig för att inleda samtal -- fortfarande inga formella förhandlingar -- med alla EFTA-länder var för sig kring jordbruksfrågorna. Tidtabellen är inte någonting som Sverige helt plötsligt har hittat på, utan den framkommer ur samtalen mellan EFTA länderna och EG och bestäms av när EG kommissionen gick ut med en inbjudan till de här samtalen. När det sedan gäller informationen till riksdagen har vi många skäl att hålla riksdagen informerad. Det är utrikeshandelsministern som håller samman alla förhandlingar och ger information till EFTA delegationen. Hon har också lämnat en information om EES-förhandlingarna här i riksdagen. Där har hon tagit upp just att de här samtalen pågår. Det är ju bakgrunden till Per-Ola Erikssons fråga. Vi har den arbetsfördelningen att jag håller jordbruksutskottet informerat. Jordbruksutskottet har också fått information i den här frågan och kommer självfallet, om vi kommer in i förhandlingar, att få fortlöpande information även i framtiden, men vi vet ju ännu inte om det blir förhandlingar. Samtal förs nu, och sedan får EG ta ställning till, i kommissionen och rådet, huruvida man anser att det är grund för förhandlingar.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
Det är ganska angeläget att få veta om vi därmed sänker svenskt gränsskydd. Riksdagen har en gång i tiden beslutat att vi skall slå vakt om det svenska gränsskyddet på jordbruksprodukter. Vad kommer detta att ge för effekter för jordbruket? På vilket sätt kommer dessa förhandlingar att harmonisera, och harmoniserar de med det jordbrukspolitiska beslutet i fjol?
Herr talman! Det handlar, som jag sade, om en balanserad uppgörelse. Det handlar inte om att sälja ut jordbruket mot andra fördelar, som jag tror Per-Ola Eriksson refererade till i debatten. Det här är en förhandling som förs på jordbruksområdet. Det har jag väl redan klarat ut? När det gäller cohesionen har jag räknat upp några varor här. I övrigt är den svenska listan över offensiva intressen ganska omfattande. Den tar framför allt upp många olika beredda jordbruksprodukter och livsmedel där vi nu möter mycket stora tullar inom EG. Dessa beredda produkter utgör ett ganska brett spektrum av svenska livsmedel. Det är också fråga om ett ostavtal. Sverige är det enda EFTA-land som inte har ett ostavtal med EG. Även köttprodukter är föremål för diskussion. Om vi skulle bli medlemmar av EG -- och riksdagen har med stor majoritet uttalat att Sverige, med bibehållen neutralitet, har den ambitionen -- måste vi hur som helst sänka vårt skydd, som ju är högre än EGs, till EG-nivå. Det är då självfallet en fördel för oss om vi så tidigt som möjligt kan få svenska livsmedelsintressen och jordbruksprodukter att komma in i EG till lägre tullar än i dag. Det vore en stark fördel för svensk industri.
Herr talman! Det är viktigt att regeringen i det fortsatta arbetet med dessa förhandlingar håller berörda organ i riksdagen ordentligt informerade. Dit räknar jag EFTA-delegationen, som skall fungera som bollplank mellan regeringen, riksdagen och även andra berörda organ. Nu säger jordbruksministern att det handlar om beredda jordbruksprodukter, ost osv., och det kan ju vara bra. Men jag vill avslutningsvis säga till jordbruksministern: Sälj inte ut svenskt jordbruk för en liter vodka om ni inte får något tillbaka.
Herr talman! Det är heller inte min ambition att göra så. Det finns tvärtom ett starkt intresse för oss att ge svensk livsmedelsindustri och svenskt jordbruk bra villkor när det gäller att komma in på den stora marknad som EG innebär. EGs marknad omfattar 320 miljoner eller kanske fler konsumenter. Som vi alla vet är matvaror något som vi i stort sett köper varje dag. Det är alltså en utomordentligt stor och spännande marknad. Vi vet ännu inte om vi har möjlighet att ge svensk livsmedelsindustri och svenskt jordbruk tillfälle att komma in tidigt med vissa produkter utan att möta EGs nuvarande höga tullar och andra hinder. Det är en stor fördel att komma in på EG-marknaden tidigare än i en situtation där vi plötsligt blir medlemmar.
Herr talman! Jag vill ställa en sista fråga om något som jordbruksministern ännu inte har svarat på. Jag har ställt den ett par gånger förut. Hur står detta agerande i överensstämmelse med det jordbrukspolitiska beslut som fattades i fjol?
Herr talman! Det står helt i överensstämmelse med det jordbrukspolitiska beslut som vi fattade i fjol. Detta sker inom EES-avtalets ram. Regeringen håller riksdagen informerad. EFTA delegationen, bollplanket, får informationen i första hand genom utrikeshandelsministern. Vi från jordbruksdepartementet informerar också direkt till riksdagens jordbruksutskott, som ju är det utskott som närmast är berört. Det är självfallet ett intresse för regeringen att riksdagens alla utskott får en fullödig och bra information.

Herr talman! Ingrid Hemmingsson har frågat mig vilken tillsyn som i dag förekommer över psykiatriska sjukhus och vårdhem för att övergrepp liknande det norska Sol-fallet skall kunna undvikas. Frågan föranleds av ett fall, då en patient regelbundet misshandlats av främst outbildad personal inom den psykiatriska vården i Norge. Sedan år 1983 har sjukvårdshuvudmännen enligt en förordning skyldighet att till socialstyrelsen anmäla vissa skador och sjukdomar som inträffat i hälso och sjukvården. som komplement till förordningen. I dessa framhålls vikten av att polisanmälan görs vid misstanke om att en patient misshandlats eller eljest utsatts för övergrepp från personalens sida. Socialstyrelsens enheter för regional tillsyn följer och utreder alla de fall som anmäls enligt dessa föreskrifter. Vissa psykiatriska sjukhus, nämligen regionsjukvårdsenheterna för vård av särskilt vårdkrävande patienter, har också regelbundet inspekterats av socialstyrelsen med något års intervall. Vid dessa besök har styrelsens representanter samtal med alla de patienter som önskar ett sådant. Många patienter skriver och ringer också till socialstyrelsen om olika problem i vården, vilka sedan utreds av styrelsen. om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall har följts upp vid olika tillfällen, senast vad gäller alla utskrivningar från tvångsvård år De regionala tillsynsenheterna i socialstyrelsens nya organisation har goda möjligheter att fortsätta den aktiva tillsyn som sedan länge utövats inom psykiatrin för att bevaka patientsäkerheten. När det gäller de enskilda vårdhemmen är det länsstyrelsen i det län där vårdhemmet är beläget som svarar för tillsynen. I komplicerade fall har socialstyrelsen kopplats in för att med expertmedverkan utreda förhållandena. För att motverka övergrepp är det också viktigt att de ansvariga inom den psykiatriska vården genom egentillsyn uppmärksammar eventuella missförhållanden och är lyhörda för klagomål från patienter och anhöriga. Det är också angeläget att fortlöpande utveckla och förbättra personalens fortbildning och underlätta rekrytering av kompetent och utbildad personal till olika vårdenheter. Inom varje landsting finns i dag också en förtroendenämnd till vilken patienter och anhöriga kan vända sig med sina klagomål. Dessutom utövar justitieombudsmannen tillsyn över hälso och sjukvården, som även innefattar inspektioner av psykiatriska kliniker.
Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret. I vanliga fall när man står här och diskuterar, brukar man snällt tacka för svaret men säga att man ändå inte är nöjd. Den här gången måste jag säga att det var ett ganska utförligt svar. Det är naturligtvis mycket enklare att utöva tillsyn när det gäller dem som är mindre vårdkrävande. Det står också i svaret att dessa patienter t.o.m. skriver till socialstyrelsen osv. Men det är kanske inte i första hand de patienterna som jag har mina funderingar över. De psykiskt störda och utvecklingsstörda som är särskilt vårdkrävande är en grupp som har svårt att göra sig hörd. Socialstyrelsen inspekterar med några års intervall. Men jag vill fråga socialministern om det inte finns anledning att inspektionen vid dessa besök också mer ingående omfattar rutiner, handledning och fortbildning. Det kan finnas svåra problem med relationer och nyanställdas förmåga att kunna handskas med just dessa svårare patienter. Det är särskilt viktigt med utbildning när det gäller de vårdkrävande patienterna. Det har på senare tid också uppstått en debatt om de etiska frågorna. Den är särskilt viktig när det gäller dessa människor som inte kan göra sina röster hörda. Det står i svaret att det är ''angeläget att fortlöpande utveckla och förbättra personalens fortbildning''. Men borde man inte på grund av dessa förhållanden kanske se över vården för de vårdkrävande?
Herr talman! Det är alldeles riktigt att mindre vårdkrävande personer har lättare att göra sin stämma hörd. Som jag sade i mitt svar är det för de mest vårdkrävande naturligtvis allra mest angeläget att anhöriga är uppmärksamma på signaler från sina barn, föräldrar eller andra nära anhöriga. Det är ofta dessa personer som får den allra tidigaste kunskapen om att någonting inte är bra. Man ser ofta på patienterna att det är någonting som inte fungerar, och det är viktigt att också anhöriga är uppmärksamma på sådana situationer som kan inträffa. Det är oerhört viktigt med fortlöpande personalutbildning. Naturligtvis måste man allteftersom vara uppmärksam på att de inspektioner som görs också omfattar rutiner och att man gör en bedömning av om det finns tillräcklig kompetent personal och tillräcklig kompetensutveckling. Det finns redan i dag utomordentligt bra inspektioner. Jag kan inte säga att de inte skulle kunna bli bättre. Allting kan förmodligen bli något litet bättre, och utvecklingen bör gå framåt. På ett område råder det inget tvivel om att man på senare år har uppmärksammat behovet av personalutbildning, nämligen för frågor om etik och integritet. Det handlar om att med hjälp av sådan förutbildning av personal få kunskap i sådana frågor. På det området är jag övertygad om att handledare, lokala chefer och också socialstyrelsen är utomordentligt uppmärksamma just med hänsyn till denna kategori av patienter.
Herr talman! Anledningen till att jag har uppmärksammat detta TV-program och börjat fundera beror på att jag har tittat i ansvarsnämndens förteckning över ärenden. Jag har inte kunnat finna något ärende som härrör från den psykiatriska vården. Dessa frågor blossar upp då och då. RSMH påpekar ibland att det finns brister. Därför menar jag att man skall ägna sig särskilt mycket åt de vårdkrävande patienterna. De mest vårdkrävande patienterna har ofta inte någon nära anhörig som ständigt besöker dem. Därför kan man kanske inte förlita sig på de anhöriga i sådana fall. Jag hoppas att denna kategori patienter uppmärksammas i ännu större utsträckning i utbildningen.
Herr talman! Jag håller helt med om det som har sagts. I det här fallet är den samhälleliga omvårdnaden, den offentliga verksamheten, oerhört betydelsefull. Här ser vi ett uttryck för den stora familjen visavi den lilla familjen.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig vad jag avser att göra för att en snabb utvärdering av försöket med rätt för distriktssköterskor i Jämtlands län att förskriva läkemedel skall komma till stånd och att det kan prioriteras av socialstyrelsen. Jämtlands län att förskriva vissa läkemedel startade i mars 1988 och skulle enligt planerna pågå i tre år varefter en utvärdering skulle göras. Genom departementsbeslut i februari 1987 erhöll socialstyrelsen 250 000 kr. för försöksverksamheten inkl. utvärdering av denna. Enligt beslut skall utvärderingen rapporteras till regeringen senast under budgetåret 1991/92. I syfte att möjliggöra försöket antogs en tidsbegränsad lag som innebar att också läkemedel som förskrivs av vissa distriktssköterskor omfattas av förmånerna med prisnedsättning eller kostnadsbefrielse enligt lagen om begränsning av läkemedelskostnader. Jag följer med intresse verksamheten i Jämtland och ser fram emot den begärda utvärderingen. Jag har under projektets gång varit i kontakt med både socialstyrelsen och läkemedelsverket och därvid framhållit betydelsen av utvärderingen. Enligt de uppgifter jag fått har denna påbörjats. I avvaktan på utvärderingen har försöksverksamheten i Jämtland förlängts året ut. Skulle slutförandet av utvärderingen dröja så att ett slutligt ställningstagande till verksamheten inte hinner tas före årets utgång, har jag för avsikt att föreslå att lagen om läkemedelskostnader vid viss försöksverksamhet förlängs så att ett avbrott i den pågående verksamheten kan undvikas inför en eventuell permanentning av förskrivningsrätten.
Herr talman! Tack för svaret, Ingela Thalén. Speciellt mycket tack för den avslutande meningen, dvs. att om utvärderingen drar ut på tiden så kommer inte projektet att hämmas utan får fortsätta. Jag skrev i min fråga att försöket har pågått i tio år. Jag vill då för protokollet säga att det är fel. Däremot kan jag tala om att ett regeringsinitiativ togs 1978 för att socialstyrelsen skulle komma i gång med en sådan försöksverksamhet. Efter sex år, 1984, redovisade socialstyrelsen att det inte gick. Det skulle bli för dyrt och för krångligt. Regeringen stod på sig, och 1985 gav regeringen socialstyrelsen i uppdrag att försöket skulle genomföras. Försöket startades 1988. Detta klena intresse från socialstyrelsens sida för projektet befarar jag skall överflyttas till utvärderingsprojektet. Projektet kostnadsberäknades till 750 000 kr. Socialstyrelsen anslog 250 000 kr. Det kan litet grand skyllas på att det inte fanns pengar till en sådan omfattande värdering som skulle innefatta såväl omvårdnadsaspekter, attitydfrågor och säkerhetsaspekter som ekonomiska aspekter. Jag vill komplettera med några frågor till Ingela Thalén. Är Ingela Thalén beredd att tillskjuta medel, om det är det som hindrar att det blir en utvärdering för att eventuellt gå vidare eller förändra projektet? Om utvärderingen skulle dra ut på tiden, är det tänkbart att utvidga försöksområdet trots att det inte finns en gedigen utvärdering? Är det tänkbart att utvidga listan över preparat? Det finns mycket stora ekonomiska vinster att hämta i den bättre kontrollen som distriktssköterskor kan utföra av att ordinerade preparat också används av patienterna.
Herr talman! Vid de förfrågningar som jag har gjort finns det inget som hitintills tyder på att det skulle finnas ekonomiska problem för utvärderingen. Som jag sade i en tidigare debattomgång behövs ofta mer av medel. Jag förutsätter att de medel som har avsatts också skall täcka utvärderingen. När det gäller den andra frågan om att utvidga försöket om utvärderingen drar ut på tiden, tror jag inte att det är så bra. Det finns då risk för att det inte blir en ordentlig och grundläggande utvärdering. Huruvida det skall göras ett annat försök någon annanstans får vi ta ställning till om en sådan fråga dyker upp. Samma resonemang gäller kring frågan om att utvidga listan. Det finns en poäng med att ha ett försök med en bestämd avgränsning också när det gäller område och lista. Det är då det går att göra en säker utvärdering och därmed få ett bra resultat att jämföra med. Det har ingenting att göra med att jag skulle vara avogt inställd. Tvärtom, jag tycker att försöket är utmärkt. Allt talar för att det har varit framgångsrikt. Det handlar mer om metoder för utvärdering än om att inte vilja göra fler försök av denna typ.
Herr talman! Jag är glad för att Ingela Thalén säger att allt talar för att försöket har varit framgångsrikt. De rapporter som hitintills har kommit fram har visat på det. Det är bra för människorna i glesbygden att kunna få denna service. När det gäller utvidgning av listan var en av förutsättningarna från början att distriktsläkarna gavs möjlighet att utvidga listan utöver de 30 Det har aldrig skett. Ingen distriktsläkare har utvidgat listan. Det speglar litet av misstron som kommer inte minst från socialstyrelsen mot projektet över huvud taget. Därför är jag glad över de klara och positiva besked som Ingela Thalén har givit i dag på hur hon ser på verksamheten.

Herr talman! Marianne Jönsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att möjliggöra för förälder som vårdat handikappat barn att lättare erhålla särskilt pensionstillägg. Lagstiftningen om rätt till särskilt pensionstillägg för vård av sjukt eller handikappat barn träder i kraft den 1 januari 1991. Under februari och mars i år har det hunnit betalas ut 168 särskilda pensionstillägg. Av dessa 168 pensionstillägg betalades 97 stycken ut med den högsta möjliga ersättningsnivån. Det betyder att dessa pensionärer har vårdat sina barn i minst 15 år. Att över hälften av utbetalda särskilda pensionstillägg tillhör den högsta ersättningskategorin tyder inte på någon omfattande svårighet att få detta tillägg. Det torde därför vara för tidigt att påstå att reglerna visat sig vara snäva. För att få tillgodoräkna sig vårdår för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn behöver vården endast i tiden överstiga halva året. Det är dessutom få nya reformer som ges så lång retroaktivitet som det särskilda pensionstillägget. Det särskilda pensionstillägget är avsett att vara en övergångslösning för föräldrar som under lång tid gått miste om pensionspoäng till följd av sina vårdinsatser. Man får inte glömma att ersättning för långvarig vård i hemmet utöver särskilt pensionstillägg kan utges i andra former, varav flertalet är ATP Riksförsäkringsverket har redan nu börjat följa upp varje ansökan om särskilt pensionstillägg där försäkringskassan meddelat ett avslag. Regeringen kommer att hålla sig väl informerad om resultatet av denna uppföljning.
Herr talman! Tack för svaret. Jag är nöjd med det som socialministern säger på slutet, nämligen att regeringen vill hålla sig väl informerad om hur det går med denna reform. Däremot blev jag något förvånad när socialministern sade att det inte har varit någon omfattande svårighet att få detta pensionstillägg. Lagstiftningen om detta särskilda pensionstillägg trädde i kraft så sent som den 1 januari 1991. Men enligt den information som jag har inhämtat från föräldrar som har sökt detta särskilda pensionstillägg är det ytterligt svårt att få detta beviljat. Detta vidimeras också från olika kassor. Jag har en uppgift från Jönköpings län om att det där t.o.m. den 7 mars hade inkommit 41 ansökningar om det särskilda pensionstillägget varav samtliga utom en hade avslagits. I det län som jag representerar är det mycket få som har fått sina ansökningar beviljade. Socialministern säger att detta pensionstillägg betecknas som en övergångslösning och att det utgör bara en parentes. Men när denna lag trädde i kraft sades det ju att detta skulle innebära en stor reform för föräldrar till handikappade barn som hade gjort en stor samhällelig insats. Med detta skulle samhällets uppskattning verkligen visas för dessa föräldrars vårdinsats. Regeringen skrev också i motiven till propositionen att samhällets kostnader för denna vård utan dessa insatser från föräldrarna skulle ha varit mycket större.
Herr talman! Som sagts här har lagstiftningen varit i kraft under två och en halv månad. Och av de ansökningar som hittills har inkommit har 168 beviljats, vilket är en ganska stor andel, och det är naturligtvis bra. Regeringen skall följa utvecklingen noga. Det finns en punkt i detta sammanhang som jag tror att man mycket noga måste se över och det är en av förutsättningarna som handlar om hur lång tid per dag som barnet har varit borta från hemmet. Jag kommer att be riksförsäkringsverket att göra en särskild bedömning av detta rekvisit. Det är fråga om en övergångslösning eftersom vi under senare år har haft andra typer av vårdersättningar som har varit ATP-grundande, och därmed kan man också med olika typer av vårdersättningar tjäna ihop ATP-poäng. I den meningen är detta naturligtvis en övergångsfråga, eftersom fler och fler allteftersom åren går tjänar ihop till sin tjänstepension, och då krävs inte den här typen av särskild ersättning. På det viset är detta en övergångslösning men inte på något annat sätt. Avsikten är också att riksförsäkringsverket skall följa upp varje särskilt avslag och göra en analys av den för att ta reda på vad som legat bakom avslaget. Vi kommer under det första halvåret att få information. Då kan vi göra en bedömning av om portgången har varit för trång eller om detta har fungerat i enlighet med motiveringarna till lagen.
Herr talman! En kategori av människor som jag har varit särskilt mycket i kontakt med är föräldrar till utvecklingsstörda barn och ungdomar. I fråga om dessa är rekvisitet verkligen snävt. Det sägs i 3 § andra stycket att man, för att komma i åtnjutande av detta pensionstillägg och få räkna vårdår till godo, skall ha haft både hel förtidspension eller helt sjukbidrag jämte handikappersättning. Men det är mycket sällan som utvecklingsstörda beviljas handikappersättning. Långt tillbaka i tiden, 1964, fanns invaliditetsersättningen. Men även då beviljades mycket sällan barn och ungdomar som var handikappade på grund av utvecklingsstörning en sådan ersättning. Därför vill jag fråga socialministern om regeringen har för avsikt att titta särskilt på den här kategorin handikappade, nämligen de utvecklingsstörda.
Herr talman! Vid den genomgång som kommer att göras kommer vi naturligtvis att titta även på den här typen av avslag. Riksförsäkringsverket kommer att följa upp samtliga avslag som kassorna har fattat beslut om.
Herr talman! Jag får nöja mig med detta, men jag skall noga följa utvecklingen på detta område. Det är mycket viktigt att de löften som dessa föräldrar har fått verkligen kan ge genomslag i en reform. Även om den inte är så stor utgör den i varje fall en erkänsla från samhällets sida att man uppskattar dessa föräldrars vårdinsatser.

Herr talman! Lena Boström har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att det bättre klarläggs vem som får utses som chef för en vårdcentral. . Riksdagen har förra året på grundval av regeringens proposition 1989/90:81 om ledningsansvaret inom den offentliga hälso och sjukvården, m.m. beslutat om ändringar i paragrafen som träder i kraft den 1 juli 1991. Vid behandlingen av propositionen anförde socialutskottet att det utan nackdelar för patientsäkerheten borde kunna ankomma på sjukvårdshuvudmännen att själva bestämma vid vilka enheter den föreslagna ordningen med ett samlat ledningsansvar för specialistkompetent läkare vid vissa enheter för diagnostik eller vård och behandling skulle tillämpas. Utskottet framhöll att socialstyrelsen borde meddela allmänna råd till ledning för huvudmännen. Utskottet ansåg vidare att socialstyrelsen borde följa utvecklingen, och om det skulle visa sig finnas behov därav, föreslå ändringar. Riksdagen godtog utskottets ställningstagande. Socialstyrelsen har den 14 januari 1991 meddelat allmänna råd till ledning för sjukvårdshuvudmännens bedömning av vilka enheter för diagnostik eller vård och behandling som med hänsyn till patientsäkerheten behöver ledas av läkare. Det är emellertid sjukvårdshuvudmännen som har att bedöma hur ledningen av hälso och sjukvården skall utformas. Jag kommer med intresse att följa hur bestämmelserna kommer att tillämpas, men finner för närvarande inte anledning att vidta några särskilda åtgärder.

Herr talman! Jag tackar Anita Gradin för svaret. Skälet till att jag ställde frågan till utrikesministern var att jag inte räknar med att det skall finnas några handelsavtal med Cambodja när det gäller vapen. Det var därför ganska naturligt att göra så. Jag såg TV-programmet i fråga under allmänna motionstiden i januari vid ett tillfälle då jag behövde koppla av från skrivandet. Jag blev ganska chockad, inte bara för att man visade bilder på just Carl Gustaf-projektiler utan också över att dessa var märkta FFV. Jag räknar inte med att det finns någon legal försäljning, men i programmet utpekades Sverige som en viktig part i illegala vapenleveranser. Nu måste jag, som man brukar göra, ställa en ordningsfråga -- jag vet inte om licenstillverkade vapen märks FFV; jag tvivlar på det. Men det var FFV-märkta vapen jag såg. Den internationella vapenhandeln är kanske bland det vidrigaste som finns. Just när det gäller Cambodja är sådan handel höjden av snuskighet med tanke på vad som har hänt där förut och vad som nu verkar vara på väg att hända igen. Men med tanke på att programmet var så färskt tycker jag ändå att det skulle vara välgörande om regeringen lät undersöka just den källan -- eftersom programmet har sänts i det område där svenska program kan mottas borde det inte vara särskilt svårt att ta reda på om det finns några grunder för påståendet att Sverige är en icke oviktig leverantör i det här sammanhanget.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

Om det, skulle jag till sist vilja fråga, dyker upp fler uppgifter av detta slag, är regeringen då beredd att gå in och undersöka sanningshalten och kanske även i detta specifika fall, eftersom det är så färskt? Det skulle vara skönt att få ett uttalande för fredens sak om detta.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

Aktiviteterna prioriteras inom följande områden: miljölagstiftning, drift och skötsel av avloppsreningsverk, hantering av miljöfarligt avfall, monitoring och analys av data relaterade till föroreningar i Östersjön och luftföroreningar samt jordbrukets miljöproblem. Våren 1990 beslutade riksdagen att en miljard kronor skall användas för samarbete med Öst och 1992/93, varav 900 milj.kr. finansieras över biståndsanslaget. Omkring 400 milj.kr. beräknas gå till miljösamarbete av olika slag. För samarbetet med främst de baltiska republikerna har minst 45 milj.kr. av totalt 150 Ekonomiskt Samarbete handlägger i samarbete med statens naturvårdsverk, stödet för miljöområdet. Stöd kan utgå för miljöinsatser som prioriteras av Lettland och där man gjort framställning till BITS. I samarbetet med Lettland har IVL, efter stöd från BITS, förberett en miljökonferens i Riga. Konferensen kommer att äga rum i maj. Jag har vidare inhämtat att BITS bereder ärenden som rör vattenreningsinsatser och en studie av det starkt miljöförorenande pappers och massabruket Sloka samt en konsultinsats som avser elsektron.

Herr talman! Hadar Cars har frågat mig hur jag ser på invandrarverkets rapport om Rumänien samt om asylansökningar av rumäner kommer att prövas individuellt och huruvida regeringen kommer att följa upp vad som händer med personer som avvisas till Rumänien. Regeringen följer utvecklingen i Rumänien mycket noga och införskaffar information från olika källor. Den delegation med representanter från invandrarverket och arbetsmarknadsdepartementet som besökte Rumänien i november 1990 träffade företrädare för ett stort antal organiationer och grupper, och kunde därigenom ge en omfattande redogörelse för läget i landet. De fakta som rapporten redogör för bekräftas i stor utsträckning av annan information, bl.a. från UNHCR: Flertalet asylsökande från Rumänien torde kunna återvända hem utan att löpa risk för förföljelse. Det är naturligtvis nödvändigt att pröva varje ansökning individuellt, vilket man gör med alla asylansökningar, oavsett den asylsökandes nationalitet. Utgångspunkten är den enskildes situation mot bakgrund av läget i hemlandet vid den tidpunkt då beslutet fattas. Regeringen har ingen möjlighet och inte heller anledning att följa upp vad som händer varje enskild individ som avvisas från Sverige. Vi följer utvecklingen i Rumänien och har goda kontakter där. Om anledning skulle uppkomma kan vi naturligtvis underrätta oss om vad som hänt i ett enskilt fall.
Herr talman! Tack, statsrådet. Av den skyndsamhet med vilken statsrådet läste upp svaret får jag kanske inte intryck av att statsrådet är påtagligt engagerad i den här frågan. Men jag hoppas ändå att statsrådet förstår att många av de rumänska flyktingar som finns i landet nu undrar vad som skall hända med dem, särskilt som de tycker att den rapport som de förstår att invandrarverket har tagit fram inte ger en riktig bild av förhållandena i landet. De kan naturligtvis stödja sig på en del av vad andra, vanligtvis som objektiva betrakta instanser, säger.

De får naturligtvis också rapporter som visar att de som har återvänt inte har kunnat undgå att också drabbas av en viss typ av förföljelse. Det är mot den bakgrunden jag har ställt frågan, dels hur statsrådet ser på situationen, dels om statsrådet anser att det går att följa upp vad som händer med dem som kanske ändå blir tvungna att återvända. Det är framför allt statsrådets svar på den senare frågan som jag inte tycker är fullt tillfredsställande. Det är klart att det inte går att följa upp varje enskilt fall, men nog måste man försöka skapa sig en bild av problemet så att dom som tvingas återvända inte blir utsatta för förföljelse. Häri ligger avgörandet huruvida invandrarpolitiken blir lyckad eller misslyckad.
Herr talman! Som det väl framgick av mitt svar är visserligen invandrarverkets delegation en viktig kunskapskälla, men den är långt ifrån den enda. I alla de länder vi har asylsökande, speciellt när det gäller stora grupper, följer vi utvecklingen utomordentligt noga. Det handlar naturligtvis inte bara om en enstaka rapport från Rumänien. Vi måste följa utvecklingen under lång tid via den ordinarie rapportering som vi får från vår beskickning i landet. Det är den viktigaste kunskapskällan. Vi har ju, vilket Hadar Cars också vet, skyldighet att rapportera läget i fråga om mänskliga rättigheter. Jag nämnde UNHCR. På svenskt initiativ har man för övrigt gjort en särskild studie om Rumänien inom ramen för de s.k. konsultationerna. FNs kommission för mänskliga rättigheter har dessutom haft en rapportör där. Jag skulle kunna peka på en rad rapporter där den sammanlagda bilden inkluderar det som massmedierna kan förmedla och berättelser från enskilda asylsökande. Allt detta måste vägas in i bilden när man tar ställning. Vi brukar vara utomordentligt lyhörda och försöka följa upp vad som har hänt enskilda ärenden om vi får rapporter om att det skulle ha hänt någonting alldeles speciellt. Då måste vi också få veta vilket ärende och vilken person det gäller. Men det är ju, vilket också Hadar Cars tycks förstå, omöjligt att göra det rutinmässigt.
Herr talman! Statsrådet refererar till en rapport av Per Erik Nilsson till FNs flyktingkommissarie och ambassaden, men avstår, i varje fall vid detta tillfälle, från att ge en egen värdering av de underrättelser och uppgifter hon fått på det här sättet om hur det står till med de mänskliga rättigheterna i Rumänien. Jag vill ändå fråga om statsrådet har en sådan värdering klar för sig och om den leder till några slutsatser om vad som skall hända med dem som har sökt sig som flyktingar till Sverige.
Herr talman! Jag kan mycket kort redogöra för min uppfattning under den minut jag har till förfogande. Rumänien befinner sig i en utvecklingsprocess mot demokrati och mänskliga rättigheter. Jag vill inte påstå att den processen är avslutad. Man har kommit långt på en del områden, men det återstår mycket. Jag har funderat över om vi kan ge stöd till denna process och till arbetet för att stödja de mänskliga rättigheterna. Religionsfrihet och föreningsfrihet råder, och det finns ett stort antal politiska partier som verkar och en del av dessa representerar minoritetsgrupper. Det är på en del av dessa faktorer vi har grundat uppfattningen att det stora flertalet asylsökande torde kunna återvända utan att löpa risk för den förföljelse som vi lägger in i begreppet flyktingskap. Vi måste dock naturligtvis bedöma ärendena individuellt.
Herr talman! Om det nu återstår mycket att göra innan man kan säga att Rumänien har tagit tillräckliga steg mot demokrati och mänskliga rättigheter, utgår jag ifrån att denna erfarenhet och kunskap, statsrådet, också kommer att återspegla sig i den prövning som invandrarverket och i sista hand invandrarministern gör. Dessa enskilda personer riskerar nu att inom kort kanske få veta att deras tid i Sverige är ute och att de skall återvända till Rumänien.

Herr talman! Tom Heyman har frågat mig om regeringen avser att ge sådana instruktioner till vägverket om reparation av bron över Södertälje kanal att staten kan uppfylla kravet enligt vattendom från 1962 att öppna bron vid anfordran. Sedan Tom Heyman den 27 november 1990 ställde en fråga till mig om motorvägsbron i Södertälje har det kontinuerligt pågått diskussioner och utredningar parallellt med förberedelsearbetena med att iordningställa bron. Beställning av nytt bromaskineri, manöverutrustning m.m. kan inte göras innan ett underlag för beställningen tagits fram som innefattar kravspecifikationer på den utrustning som skall beställas. Då det är av stor vikt att ny utrustning är av god kvalitet och fyller högt ställda tekniska krav blir arbetet med underlaget omfattande och tidskrävande. Den utrustning det gäller skall ju fungera under lång tid och vara så driftsäker som möjligt. De krav som ställs avviker inte från dem som ställs i andra liknande situationer. Frågans handläggning har styrts av detta förhållande. Den långa projekteringstiden har lämnat utrymme för kompletterande studier. Parallellt med detta arbete har därför, sedan förra gången denna fråga debatterades, statens industriverk på regeringens uppdrag utrett de närings och regionalpolitiska konsekvenserna av de två alternativ till lösning av broförbindelsen som diskuterats. Denna utredning har på en del håll orsakat reaktioner och jag har bl.a. uppvaktats av landshövdingarna i Västmanlands och Uppsala län. Från dessa och även andra intressenter har framförts krav på att få lämna synpunkter på statens industriverks utredning. Jag har ansett det nödvändigt att ta fram ett så fullständigt underlag som möjligt innan ett beslut fattas i denna viktiga fråga. Därför har bl.a. länsstyrelserna beretts tillfälle att komma med synpunkter till den 15 mars Det material som nu finns kommer att beredas inom regeringskansliet och regeringen kommer inom kort att fatta beslut i brofrågan. Innan detta har skett kan varken jag eller regeringen ge vägverket några instruktioner om att vidta åtgärder utöver de arbeten som redan pågår med att återställa broförbindelsen.
Herr talman! Kommunikationsministerns svar är fullständigt obegripligt! Sedan jag var uppe i denna fråga senast, för fyra månader sedan, har i princip ingenting gjorts. Inte ett smack! De underlag som kommunikationsministern hänvisar till finns till alla väsentliga delar. De framtogs ju redan år 1962. Den bro som nu byggs är i allt väsentligt en ombyggnad av den gamla. De viktiga delarna med kravspecifikation finns ju redan tillgängliga i ritningar och underlag från Jag kan inte tolka kommunikationsministerns svar på annat sätt än att regeringen inte på något sätt känner sig bunden av den gällande vattendomen och helt struntar i de åtaganden som den innebär för staten gentemot Västerås och Köpings kommuner.
Herr talman! Tom Heyman uttrycker här missnöje över handläggningen av ärendet. Det gjorde han vid förra tillfället också. Då redovisade han det förberedelsearbete som måste genomföras. Detta förberedelsearbete som måste genomföras under alla förhållanden innebär inte att vi tappar tempo när det gäller, om uttrycket tillåts, den slutliga lösningen. Till detta kommer att motsättningarna är utomordentligt starka. Olika intressen står emot varandra. Här finns ett stort ekonomiskt intresse som också måste avgöras. Kostnadsskillnaden mellan de två alternativen är betydande. Jag har skyndat på ärendet så mycket som möjligt. Det fanns behov av att låta statens industriverk göra en bedömning av regionalpolitiska och industriella effekter av de två alternativen. När det var gjort och vi fick de material vi hade begärt för att kunna gå till beslut, anmäldes ett starkt intresse från ett antal länsstyrelser om att få lägga fram synpunkter på de utredningsmaterial som statens industriverk hade presenterat. Det gav länsstyrelserna möjlighet att yttra sig fram till den 15 mars. Stockholms länsstyrelse har inte kunnat hålla tidsschemat utan inkommer under de närmaste dagarna med sitt svar. När vi har det materialet inne avser jag att så snabbt som möjligt handlägga ärendet.
Herr talman! Behovet av en bro har redan en gång utretts. 1962 gjordes en utredning, och då fastställdes de regler som skulle gälla för brons öppningsbarhet, den segelfria höjden. Grundförutsättningarna har sedan bekräftats av den utredning som Göteborgs universitet gjorde. Men den utredningen kom fram till fel slutsats, och så började man med en utredning på industriverket. Ser regeringen på detta lättsamma sätt på alla vattendomar som reglerar vattenflöden och renbeten i hela Sverige?
Herr talman! Nej, vi ser inte lättsinnigt på detta utan har funderat riktigt allvarligt på detta liksom på de ekonomiska åtaganden som olika alternativ innebär. Om Tom Heyman menar att ingenting har hänt sedan 1962 och att det bara är att lägga det material som då fanns till grund för ett beslut i dag, då tycker jag att Tom Heyman har en mycket märklig verklighetsbild. Det har hänt ganska mycket på transportområdet sedan 1962 som gör att det finns anledning att ordentligt begrunda vad vi nu står inför.
Herr talman! Det har förvisso hänt en del, och båtarna har bl.a. blivit större och högre så att behovet av en öppningsbar bro närmast är större. Det har snart gått ett år sedan broraset, och vägverket har fortfarande inte lyckats komma till en lösning. Varje gång man öppnar en tidning får man läsa om vägverkets nya uttalanden om att det inte vill bygga en bro. Jag tycker att det nu är hög tid.

Fru talman! Först vill jag säga att det gläder mig mycket att kommunikationsministern har tillfälle att närvara redan från början när det gäller debatten om inlandsbanans framtid. Möjligheterna att åka tåg är en fråga som engagerar många människor i skilda delar av vårt avlånga land. Det engagemanget avspeglas också här i riksdagen -- kanske inte just för tillfället i kammaren. När regeringen vill lägga ner tågtrafik, som nu när det gäller inlandsbanan, stöter man på patrull. I just fallet med inlandsbanan är det klart att en satsning på banan, med kommunerna som huvudman, skulle mobilisera de lokala resurser som så väl behövs i Norrlands inland. För folkpartiet liberalerna har det varit självklart att trafiken på inlandsbanan skall bevaras och att kommunerna skall få ta över driften. Andra partier har först efter stor vånda lyckats formulera sina förslag. Bakgrunden till dagens debatt är att regeringen skulle spara pengar. Bl.a. ville man spara 60 För persontrafikens del är inlandsbanan intressant främst som turistjärnväg sommartid och i övrigt för kollektivtrafik i Norrlands inland. Banan är också viktig för godstrafik. För att kompensera de boende i inlandet för trafikbortfallet skulle regeringen ha bemyndigande att överföra 36 milj.kr. till länstrafikbolagen, vilka avsåg att starta busstrafik i det här områden. uttalade riksdagen att inlandsbanan bör finnas kvar samt att lokala och regionala intressenter bör kunna erbjudas trafikeringsrätten för persontrafiken. I det här fallet har regeringen genom den framlagda propositionen grundligt svikit dem som vill ha kvar inlandsbanan och gått ifrån det uttalande som riksdagen gjorde så sent som 1988. Jag vill i det sammanhanget erinra om att många av de ledamöter som finns i Sveriges riksdag i dag också var med om att fatta det här beslutet. Låt oss alltså minnas det beslut vi fattade 1988 när vi nu diskuterar den här frågan vidare. Folkpartiet liberalerna anser att alternativet med inlandskommunerna som huvudman måste prövas. Eftersom kommunerna inte utan stora svårigheter kan överta driften redan från den 10 juni 1991 föreslår vi att SJ får driva persontrafiken på inlandsbanan under ytterligare ett år. Det innebär extra kostnader för staten motsvarande 24 milj.kr. för drift av trafiken. Kostnaderna för underhåll av de aktuella bansträckorna beräknas uppgå till 17 milj.kr., medel vilka vi vill tillföra banverket. Vårt ställningstagande innebär att vi motsätter oss regeringens begäran om att få träffa avtal om persontrafiken på inlandsbanan med trafikhuvudmännen och att för det ändamålet föra över medel från banverkets driftsanslag. Det innebär att vi vill höja anslaget till köp av interregional persontrafik på järnväg med 60 Fru talman! Trafikutskottets första behandling av inlandsbanefrågan resulterade i att en röd-blå koalition, således socialdemokrater och moderater, stödde regeringens förslag om nedläggning av persontrafiken på inlandsbanan. Detta beslut ledde till omfattande protester från folket -- även från ett flertal moderata och socialdemokratiska riksdagsledamöter. Detta i sin tur ledde till att socialdemokrater och moderater i trafikutskottet tvingades att slå till reträtt. Det tidigare beslutet om nedläggning av inlandsbanan revs upp. Men någon sinnesförändring var det inte fråga om i praktiken; det är min fasta övertygelse. Det var en omvändelse under galgen. Tidigare beslut av trafikutskottets majoritet gav trafikhuvudmännen 36 milj.kr. per år för att bedriva persontrafik i annan form än järnväg. Inlandsbanans persontrafik skulle läggas ned till varje pris. Vad var det nya i trafikutskottets omvändelse? Jo, nu ville trafikutskottet, socialdemokrater och moderater i majoritet låta även Inlandskommunerna ekonomisk förening få möjligheter att ta över persontrafiken på inlandsbanan; detta till ett årligt statsbidrag av 36 milj.kr. plus befintlig vagnpark som skulle fritt överlåtas. De som ville ta över trafiken skulle dessutom få göra det redan den 10 juni 1991. Det är ett utmanande bud direkt riktat mot de berörda inlandskommunerna. Dels har vi tidsperspektivet -- några korta vårveckor till förfogande för att gå igenom, överta och lösa de många svåra frågor som alltid dyker upp vid sådana här tillfällen, dels det statliga stödets storlek -- 36 milj.kr. per år; om det fortsatta underhållet sade man inte ord. Ingen frist, ingen planeringstid för inlandskommunerna när det gäller övertagandet. Det hela liknar mer ett ultimatum än ett seriöst överlåtande. Det finns anledning att ställa frågan: Vill verkligen trafikutskottets majoritet få en bra och hållbar lösning när det gäller inlandsbanans framtid? Enligt mitt sätt att se måste svaret bli nej. Av det förslag som nu förs fram av utskottsmajoriteten får man uppfattningen att det gäller att hindra inlandsbanan från att leva vidare. Fru talman! Folkpartiet liberalernas och övriga reservanters förslag är enkelt och klart: Ge inlandskommunerna en acceptabel tidsfrist och en rimlig ekonomisk ram! Då kan övertagandet av persontrafiken på inlandsbanan ske på ett förnuftigt sätt. Vårt förslag innebär: Låt SJ driva persontrafiken på inlandsbanan under ytterligare ett år. För detta ändamål bör SJ erhålla 60 milj.kr. Vi anser att alternativet med inlandskommunerna som huvudman bör prövas, precis som man sade i riksdagen 1988. Men övertagandet måste ske i anständiga former. Jag understryker att det måste ske i anständiga former, även för dem som förhoppningsvis skall driva den här trafiken i fortsättningen. Inlandsbanan måste få leva vidare av regionalpolitiska skäl, av arbetsmarknadspolitiska skäl, ur turistnäringssynpunkt och som kollektivtrafik i Norrlands inland. Inlandsbanan behövs på alla dessa fyra områden som ett komplement. Vi lever i ett rikt land, inte minst är vi rika och privilegierade när det gäller våra återstående vildmarker och deras unika miljöer. De naturupplevelser som Norrlands inland ger människor är ovärderliga. Det gäller inte bara oss svenskar utan turister från många andra länder. Inlandsbanan leder rakt in i Nordens största och snart enda återstående vildmark. Låt oss ge de människor -- de blir allt fler för varje dag som går -- som upplever denna del av Sverige som en vildmarksoas en möjlighet att på ett inbjudande sätt färdas där. Jag vill gärna i slutet av mitt anförande vända mig till mina riksdagskamrater i de olika partierna och säga följande: Rösta helt efter din egen övertygelse när det gäller inlandsbanan; gör det även om du råkar tillhöra ett parti där dina utskottsledamöter ställt sig bakom ett dåligt förslag i trafikutskottet. Låt inte partipiskan leda ditt val! Till kommunikationsministern vill jag säga: Striden om Inlandsbanan nu är inte den första, kanske inte heller den sista. Arbetet med banan pågick mellan åren 1907 och 1937. Långt innan den var klar började den första striden. Redan 1917 -- drygt 70 år tillbaka i tiden -- föreslog regeringen att bygget inte skulle fortsätta från Storuman och uppåt. Folket protesterade då liksom nu. Men riksdagen lyssnade på folkets protester den gången och avslog förslaget. Georg Anderssons föregångare tvingades avgå. Det här är uppgifter som jag har fått från en utredning angående de historiska händelserna som har gjorts av en studerande i Östersund. Kommunikationsministern! Tänk på att inlandsbanan för politiker -- inte minst för kommunikationsministrar -- sedan urminnes tider har varit farofylld och minerad mark. Återkalla därför regeringens proposition och därmed också trafikutskottets betänkande i fråga om inlandsbanan! Återkom i stället med förslag som tryggar inlandsbanans framtid. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 7.

Fru talman! I dag behandlar vi frågan om köp av persontrafik på järnväg. Senare under vårriksdagen kommer vi i denna kammare att behandla frågan om satsning på den s.k. infrastrukturen, dvs. satsning på vägar, järnvägar, telekommunikationer och utbildning. Vårt behov av goda kommunikationer tror jag ingen vill bestrida. Att det är viktigt med sådana var man än bor i landet är vi säkert också överens om. Däremot kanske vi inte är särskilt överens om vad som skall ingå i begreppet goda kommunikationer. Fru talman! Eftersom dagens ärende gäller järnväg, skall jag också hålla mig till detta. På järnvägsområdet kan man konstatera att såväl centern som folkpartiet, vänstern och miljöpartiet har klargjort att man anser att minst 40 miljarder bör satsas på järnvägen under 90-talet. Från moderat håll har också ökade satsningar föreslagits för kommande budgetår. Även regeringen har ökat sina investeringsanslag. Med detta som bakgrund anser vi i centern det vara helt felaktigt att skära ned på köpen av tågtrafik. En sådan nedskärning riskerar att medföra en övergång till bil eller busstrafik. Försämrad miljö, ökat vägslitage och ökad trängsel i våra tätorter blir också följden. Det betyder även en övervältring av kostnader på landsting och kommuner, eftersom man överlåter till länsbolagen att antingen göra upp med SJ om köp av tågtrafik eller köra med buss. Det är en politik som vi från centern inte kan ställa upp på. Nej, vi anser i centern att tågupphandlingen bör vara långsiktig. Om man satsar på infrastrukturen med en kraftig uppbyggnad av järnvägsnätet i vårt land, ges många av de banor som i dag får en neddragen trafik, eller i vissa fall helt hotas av nedläggning, en viktig funktion i framtiden -- att svara för den första eller sista delen av en längre ressträcka på det snabbare stomnätet. Antalet motioner från olika delar av landet och från samtliga partier som finns här i riksdagen vittnar om att detta är en fråga som engagerar folket. Vid alla de träffar som vi haft i trafikutskottet med representanter för SLTF, dvs. Svenska Lokaltrafikföreningen, har det också framgått med all tydlighet hur man anser att dessa frågor skall lösas. Och så mycket kan jag ju säga, att inte skall de lösas på det sätt som majoriteten här förordar. Vi har vid tidigare riksdagar riktat kritik mot den handläggningsordning som vi har i dessa frågor, dvs. att riksdagen mer eller mindre står inför redan fastställda avtal och i realiteten inte har mycket att säga till om. Vi vill ha en ändring på denna handläggningsordning, och vi har tillsammans med företrädare för vänstern och miljöpartiet uttryckt detta i reservation 11. I reservation 12 upprepar vi kravet att bidrag som utgår för tågtrafik endast skall gälla för detta och inte kunna uppbäras om länshuvudmannen i stället väljer att köra med buss. För att tågupphandlingen skall vara mera långsiktig krävs ett högre anslag än det som regeringen anvisat. Från centerns sida vill vi ge ytterligare 89,5 milj.kr. för att kunna upprätthålla den trafik som körs i dag och för att inte orättfärdigt övervältra några kostnader på kommuner och landsting. Det är ju rätt många ledamöter i denna kammare som i andra sammanhang brukar bevaka att en sådan övervältring inte sker, och jag frågar: Var finns ni nu? Vi har tagit upp detta anslagsyrkande i reservaton 1, som jag nu ber att få yrka bifall till. Fru talman! Jag är medveten om att jag nu talar för en minoritet i trafikutskottet. Men jag hoppas att jag ändå talar såväl till som för en majoritet i kammaren. Tittar man i föreliggande betänkande, upptäcker man många motioner med yrkande om förändringar i förhållande till regeringens förslag om köp av tågtrafik. Det gäller ett flertal av banorna. Jag kan nämna några exempel: trafiken Ja, det var bara några exempel på motioner som undertecknats av socialdemokratiska eller moderata riksdagsledamöter. Jag förutsätter, om man menat något med sitt motionerande -- att man verkligen vill behålla trafiken på dessa banor -- att man då också röstar för den reservation som vi i centern avgivit och där vi yrkar högre anslag för att vi vill bibehålla just den trafik som de aktuella motionerna handlar om. Skulle man välja att inte rösta för reservationen, är det tyvärr risk för att man ger ökad grogrund för det s.k. politikerföraktet -- som vi i stället borde hjälpas åt att försöka få bort. Dessutom visar de politiker som inte stöder våra reservationer att man ej vill ge järnvägen den chans man så ofta pratar om, och att man inte ser miljöfrågorna som speciellt viktiga. Fru talman! En bana som har fått en särskild framtoning i dagens debatt är inlandsbanan. Det kanske inte är så underligt. Den järnvägens geografiska placering är ju sådan att den har en sträcka från norr till söder genom halva vårt land -- och den går mitt i Norrland. Den går genom en landsdel som försett oss med rika malmtillgångar, elkraft och skogsråvara. Med dessa tillgångar har vi sedan kunnat bygga upp vårt gemensamma välstånd här i landet. Järnvägen har genom åren haft en stor betydelse såväl för befolkningen där uppe som för hela vårt näringsliv. Kommer ni ihåg den stolta parollen ''Hela Sverige skall leva''? Vad får den egentligen för innehåll om inte vi i Sveriges riksdag ser till att inlandsbanan får en fortsatt framtid? Vi kommer så småningom att ta ställning till hur infrastrukturssatsningar skall göras i vårt land. Det är fråga om stora pengar under de närmaste 10--20 åren. Centern anser för sin del att vi behöver satsa ca 80 miljarder på järnvägen fram till år 2010. Vägnätet behöver ha minst lika mycket. Det är inte bara vi i centern som har ansett att vi måste öka satsningarna på infrastrukturen, utan i stort sett alla partier är överens om detta. Att i en sådan situation underlåta att satsa på inlandsbanan, som har i stort sett halva vårt land som omland, skulle vara att djupt svika en stor del av vårt land. Jag vill ställa följande fråga till samtliga socialdemokratiska ledamöter som är närvarande i kammaren eller följer debatten i riksdagens interna radio eller TV: Finns det inget kvar av solidaritetskänsla i den svenska arbetarrörelsen? Jag vill därmed slå fast att detta ärende inte handlar om hur mycket trafik man kan få om man kör buss så och så många turer, utan att det handlar om att denna del av landet skall få behålla en livsnerv i form av inlandsbanan. Skulle vi ha blivit så fattiga att vi inte har råd med detta, och skulle vårt tack till denna landsdel, som vi fått så mycket av och som fortfarande har så många tillgångar, vara att vi lägger ned persontrafiken -- ja, det vore helt bedrövligt, och jag vill säga närmast ohederligt av oss. Denna bana kan vi också ge en nordisk betydelse genom att nyttja den i norsk-svenskt samarbete. Detta har vi framhållit i vår motion och även i reservation 6. Självfallet har denna järnväg, precis som -- höll jag på att säga -- nästan alla andra järnvägar här i vårt land, blivit eftersatt när det gäller underhåll. Därmed har kvaliteten och konkurrenskraften för den spårburna trafiken kraftigt försämrats. Men det är ju sådant som går att åtgärda. En bana måste underhållas och skötas för att den skall kunna fylla sin uppgift. För infrastrukturen är det staten som skall svara. Det anser vi i centerpartiet. Alltså är det riksdagen som skall bevilja medel till banverket, som i sin tur har att rusta upp inlandsbanan så att såväl godssom persontrafik kan ombesörjas på denna bana. Detta har vi uttryckt i reservation 5, som jag nu vill yrka bifall till. Från centerns sida anser vi att SJ borde ha kört trafiken -- som också Hugo Bergdahl sade -- ett år till. Då kunde man ha förhandlat och fått bättre klarhet i vilka förutsättningar inlandskommunerna har att ta över trafiken. Om sedan inlandskommunerna eller länstrafiken varit beredda att köra tågtrafiken, så hade det varit bra. Men att på så här kort tid tvinga fram någon form av beslut är inte riskfritt. Om man sedan gör som majoriteten föreslagit, alltså ställer kravet på kommunerna att också svara för udnerhållet av banan, dvs. det extra underhåll som måste till för persontrafiken -- ja, då har man närmast gått bakvägen för att försöka lägga ner persontrafiken på inlandsbanan. Detta är något som vi från centern inte kan ställa upp på. Man kan fråga sig vad regeringen egentligen har kommit överens med berörda länstrafikföretag om, eftersom länstrafiken i Västerbotten redan gått ut och annonserat och begärt in anbud för ersättningstrafik med buss. Det kanske vore bra om kommunikationsministern eller trafikutskottets ordförande ville klarlägga detta i debatten. Jag tycker att det innebär ett fruktansvärt slag mot befolkningen kring inlandsbanan och dålig respekt för demokratin, när man går ut på detta vis och annonserar innan frågan är avgjord i Sveriges riksdag. Fru talman! Av reservationerna 4 och 5 framgår vad vi tycker om inlandsbanan. Jag har i stort redovisat vår åsikt här i mitt anförande och ber att få yrka bifall till reservationerna 4 och 5. Avslutningsvis vill jag fastslå att dagens debatt om inlandsbanan inte handlar om huruvida man kan ge medborgarna en lika bra persontrafik med buss som med järnväg, utan att det handlar om huruvida denna del av landet skall få behålla en järnväg som av många upplevs som en viktig symbolfråga och utgör en livsnerv för dem som lever och verkar kring denna bana. Det handlar också om frågan om vi från övriga landet är beredda att ställa upp på denna solidaritet med en landsdel som har gett oss så mycket och som fortfarande har så mycket att ge såväl när det gäller naturtillgångar som ur turistsynpunkt. Den opinion som visats genom tidningsinsändare och brev från många människor ute i landet tycker jag visar att svensken i allmänhet vill ha inlandsbanan kvar. Därför hoppas jag att den kommande voteringen får som resultat att vi här i riksdagen ställer upp för ett reellt bibehållande av inlandsbanan och hela dess person och godstrafik, för det är nog så som en majoritet av svenska folket vill ha det.

Fru talman! Är det lönsamt att lägga ner järnvägar? Kan samhället och medborgarna tjäna på att inlandsbanan läggs ner? Nej, självfallet inte. Men likafullt är det just i denna kärnfråga som partierna skiljer sig åt. Frågan om inlandsbanans framtid har engagerat fler människor än de flesta andra trafikpolitiska ärenden. Jämförbar är kanske bara Öresundsbrofrågan. Av samma skäl som många vill stoppa en bilbro över Öresund vill de rädda och utveckla inlandsbanan. Det handlar om miljön, det handlar om att se till att resurserna används rätt, och det handlar om att de blir jämlikt fördelade över hela landet. Men de motiv som dominerar departementen och det övriga ''transportkompaniet'' i Sverige utgår i från helt andra intressen. De utgår från att man skall öka landsvägstrafiken och storstadskoncentrationen ännu mer på bekostnad av järnvägstrafiken och övriga landet. Men västerbottningen Georg Andersson, som reser i skytteltrafik mellan Stockholm och Köpenhamn för att ro mångmiljardprojektet Öresundsbron i land, har inget till övers för kravet att inlandsbanan och inlandsbanekommunerna framtid skall få några garantier. Detsamma gäller tyvärr trafikutskottets socialdemokrater och moderater. Än en gång har dessa parhästar funnit varandra i ett förslag som går stick i stäv mot folkopinionen. Men tack och lov finns det inom de båda partierna en mycket tydlig opinion, som också har uttrycks i motioner till riksdagen. Därför är det inte så alldeles klart hur detta kommer att sluta i kammaren. Likafullt är det inlandsbanans öde som skall avgöras. Vänsterpartiet har år efter år motionerat om inlandsbanan. Vi har krävt att inlandsbanan inte bara skulle räddas, utan att den skulle utvecklas, vilket enligt vår uppfattning är fullt möjlig och också nödvändigt. Statliga pengar till trafik på inlandsbanan har gått över anslaget Köp av interregional persontrafik på järnväg. Det är också detta som betänkandet i stort handlar om i dag. Det här anslaget kom till för att garantera trafik på banor som staten -- och inte kommuner och län -- skall ta det övergripandet ansvaret för.

För det första: vi förväntar oss, liksom så många andra, klartecken till konkreta förslag på utveckling av inlandsbanan med bl.a. satsningar på turisttrafiken. Förhandlarens, enmansutredarens, uppdrag var att visa riksdagen hur denna utveckling kunde åstadkommas. milj.kr. för 1991/92, även om pengarna skulle lyftas ut ur den totala ramen till ett annat konto. Men kommunikationsministern och regeringen har inte tagit någon notis av de aktuella riksdagsbeslut som jag har redovisat. Från att ha sett på inlandsbanan som ett klart samhällsintresse gjorde regeringen och dess förhandlare en fräck politisk genomvändning. I årets budgetproposition, bil. 8, kommenteras resultatet av två års förhandlingar, dvs. Bill Franssons utredningsresultat. Kommunikationsministern säger på s. 67 i propositionen: ''Då det gäller turismen i inlandet säger utredaren att en samlad marknadsföring av inlandet som riktar sig till bilturister förmodligen skulle ge ökade volymer av resenärer långt över den möjliga ökningen av resenärer på inlandsbanan.'' Därefter övergår Georg Andersson till att plädera för att trafikhuvudmännen skall ta över persontrafiken på banan. Det är precis vad moderater och socialdemokrater i trafikutskottet också har tagit fasta på. Regeringen har alltså bestämt sig för att bilturism och busstransporter är lämpligare än att främja inlandsbanans möjligheter. Detta sker i ett läge där miljömedvetandet ökat kraftigt och allt fler människor i det här landet vill åka tåg -- om de har råd att åka tåg. Om det här inte hade varit så kontroversiellt kunde Georg Andersson i stället ha delgett riksdagen ett citat ur utredaren Bill Franssons slutsatser i dennes rapport. Bill Fransson säger att i praktiken finns bara alternativet att föreslå att trafikeringsrätten överlåts på Inlandskommunerna Ekonomiska Förening, eller snarare dess entreprenörer. Både proposition och direktiv är ''skräddarsydda'' för detta alternativ framhåller Bill Fransson. Men vad har hänt under dessa två år? Vad beror den trafikpolitiska helomvändningen på? Jag hoppas att Georg Andersson, jag tycker att det är bra att han är här, kan svara på en del av de frågor som jag har ställt. Det har visat sig att regeringen inte alls har tänkt gå Inlandskommunerna Ekonomiska Förening till mötes, trots att regeringen har stimulerat kommunerna och deras representanter till att verkligen ta tag i dessa frågor och känna inspiration. Därför trodde kommunerna att inlandsbanan skulle få en ny och rejäl chans. Vi i vänsterpartiet vill inte bara rädda banan, vi vill se till att banan får rejäla resurser. Vi menar att 60 milj.kr. måste anslås och att SJ bör ta ansvaret under den övergångsperiod som alla tidigare har ansett vara nödvändig för att IEF skall kunna ta över. Men det har aldrig tidigare förespeglats för vare sig riksdagsledamöter eller någon annan att vad som än händer med inlandsbanan, vem som än får pröva ansvaret för själva trafiken, att det också skulle handla om ansvaret för banunderhållet. Det är en alldeles otrolig manöver. Fru talman! Trots mina sex år i riksdagen och trafikutskottet har jag aldrig tidigare mött maken till politiskt rävspel. Turerna har varit många när det gäller inlandsbanan. Delvis beror detta naturligtvis på en så enormt stark opinion som det finns för inlandsbanan för att åstadkomma förändringar. Men sådant leder också till att en del försöker sig på vissa politiska finter för att låtsas att man vill något som opinionen vill. Men i botten ligger helt andra motiv. Vid ett av våra sammanträden med trafikutskottet, innan själva mötet hade börjat, kom i tur och ordning banverkschefen Jan Brandborn, Inlandskommunerna Ekonomiska Förenings representant Göran Lindgren och tre av de fyra direktörerna från länstrafikhuvudmännen som är inblandade i ärendet på besök. Göran Lindgren talade om vilka möjligheter han trodde fanns och hur han såg på frågan om inlandsbanan och kommunernas möjligheter. Det ställdes inte särskilt många frågor till honom. Vi hade fått bra information tidigare. Flera av oss i trafikutskottet hade varit med på konferensen i Östersund där inlandsbanan diskuterades. En av dem som inte ställde några frågor var Rolf När sammanträdet var över visade det sig att det tydligen fortfarande fanns oklarheter om IEFs och Göran Lindgrens analyser och ekonomiska kalkyler. Men Göran Lindgren fick aldrig de frågor som han borde ha fått när han besökte trafikutskottet. Summan av kardemumman av det här mötet med trafikutskottet när vi skulle gå till beslut om inlandsbanan, var att i IEF, Inlandskommunernas Ekonomiska Förening, inte kunde stödjas därför att föreningen verkligen inte hade tillräckligt på fötterna när kalkyler m.m. presenterades. Satt i relation till vad banverkschefen hade sagt om det enorma upprustningsbehov som fanns, var det en nästan förödande kritik mot IEFs kalkyler och ekonomiska beräkningar. Detta var den främsta anledning till att moderater och socialdemokrater i trafikutskottet inte ansåg att man skulle kunna fortsätta med stöd till persontrafiken på inlandsbanan. Men hör och häpna!

Men det är inte nog med det, fru talman. Förutom de 36 milj.kr. som man vill ge IEF, trots att man inte litar på föreningen, så låtsas man att man tror att pengarna, eller andra pengar som kommunerna och länen eventuellt har, också skall räcka till banunderhållet. Det skulle belöpa sig på ganska stora summor enligt banverkschefen. I trafikutskottets betänkande står följande: ''Som redovisats ovan krävs enligt banverket betydande investerings och underhållsinsatser för att banan skall få en sådan standard att järnvägstrafik skall kunna upprätthållas på densamma. Föreningen har hävdat att dessa kostnader kan reduceras avsevärt. Utskottet är för sin del inte berett förorda att särskilda medel tillförs banverket för investeringsoch underhållsarbeten på inlandsbanan vad gäller persontrafiken. De merkostnader som kan följa av en bibehållen persontrafik på inlandsbanan bör enligt utskottets mening främst betalas av de lokala och regionala intressenter som vill driva denna trafik.'' Jag förstår inte om moderaterna och socialdemokraterna i utskottet medvetet bryter mot alla de regler, förordningar och riksdagsbeslut som har funnits tidigare och hoppas på att kunna klara sig ändå, dvs. att ingen skall förstå att detta bryter mot allt vad trafikutskottet har att rätta sig efter. Eller har man helt enkelt missat vilka regler som finns? Jag hoppas att jag får ett svar. Riksdagsbesluten från 1988 handlar om att staten har ansvaret för banorna och att inlandsbanan har en unik ställning när det gäller det svenska järnvägsnätet. Det är alla överens om. Jag tror inte att någon kan invända mot det. Det framgår av proposition efter proposition och betänkande efter betänkande. Förutom detta finns det en förordning som handlar om statens spåranläggningar. Den är från 1988 och har nr 1379. Den handlar bl.a. om vad som räknas in i järnvägsnätet, och där nämner man fyra olika punkter. Spåranläggningarna består alltså av stomjärnvägar, länsjärnvägar, malmbanan och inlandsbanan. Där har vi också ett belägg för att inlandsbanan har en särställning. I 4 § heter det: ''Regeringen bestämmer vilka spåranläggningar som ingår i stomnätet''. Det är ju helt klart. När vi tog beslut tidigare i riksdagen blev det så att en majoritet mot centern och vpk, som vi hette på den tiden, tog beslut om att det är regeringen som har att avgöra en banas status och att omklassificera en bana. I 6 § i den här förordningen heter det: ''Statens spåranläggningar skall hållas i ett för järnvägstrafiken betryggande skick.'' Det är staten som har ansvaret för detta. Om vi tittar på de rader i trafikutskottets betänkande som jag citerade tror alltså majoriteten i utskottet att de på eget bevåg kan klassa om en bana och överlåta ansvaret för banunderhållet på helt andra organ än de som har nämnts i någon enda förordning i något tidigare riksdagsbeslut. Även regeringen skulle rätta sig efter detta. Jag hoppas att socialdemokraterna och moderaterna kan reda ut den här frågan och förklara hur de har tänkt sig att de på eget bevåg skall kunna bryta mot de här reglerna. Jag vill även påminna Georg Andersson om att han nyligen i en intervju har sagt att det faktiskt är trafikutskottet som har tolkningsföreträde om det skulle uppstå några oklarheter i frågor om t.ex. inlandsbanan. Då blir det hela ännu märkligare. Trafikutskottet skulle ha tolkningsföreträde, men trafikutskottets majoritet vet inte ens vad som gäller. En följdfråga till Georg Andersson blir: Är det så att regeringen nu har planer på att också klassa om inlandsbanan så att den från att ha haft denna unika ställning som järnvägsbana skulle bli länsjärnväg? Är detta regeringens nästa steg om majoritetens förslag går igenom här i kammaren? Det är många fler än jag som ställer den frågan och som gärna vill ha ett svar. Jag hade hoppats att kunna gå in på en del av de märkliga turer som har skett utanför regeringskansliet och riksdagshuset. Vi har verkligen märkt den starka opinionen, men det finns en del annat som vi inte har märkt och som vi ändå har fått kunskap om. Bl.a. berättar de anställda på SJ -- de är mycket kritiska mot den politik som hittills har förts när det gäller inlandsbanan -- att SJ har kört egna bussar parallellt med tågen på inlandsbanan. Chefen för SJs persontransporter medger att så har varit fallet, men säger samtidigt att villkoren är sådana när det gäller trafikpolitiken. Företagspolitiken och att det skall drivas affärsmässigt har tvingat dem att vidta sådana mått och steg. Det är otroligt, och ändå har banan inte dött, trots en sådan märklig politik. Ett annat märkligt inslag är att Claes-Eric Norrbom, transportrådets chef, har ringt till medlemmar i IEF och sagt att de måste betala hela banunderhållet på 60 milj.kr. som banverket tidigare har betalat. Jag har fått flera uppgifter om detta ifrån kommunalråd och andra som har ringt. De tillhör dem som är rädda att utveckla inlandsbanan. Hur kan Claes-Eric Norrbom agera så? Det har inte ens tagits ett beslut i riksdagen. Dessutom verkar det som om Norrbom inte ens var medveten om en av de förordningar som borde vara styrande för hans verksamhet som statlig tjänsteman. Detta betänkande handlar också om persontrafiken och ersättningen för persontrafiken i övrigt. Vi i vänsterpartiet har krävt rejäla satsningar även på andra delar än inlandsbanan. Vi vill höja anslaget rejält från den nivå som regeringen anger. Regeringen minskade redan våren 1989 anslaget för den här trafiken med 70 milj.kr. och sedan med ytterligare 120 miljoner 1990. Nivån har hela tiden sjunkit, och järnvägstrafiken har hela tiden blivit lidande trots allt tal om miljövänliga transporter en ny transportstruktur osv. Till sist, fru talman, vill jag i första hand yrka återremiss på punkten 1.2 i trafikutskottets betänkande nr 19 vilken handlar om inlandsbanan. Punkten behandlas under det moment som handlar om upprustning och pengar till upprustning av inlandsbanan. Om trafikutskottet skall ha tolkningsföreträde i de här frågorna måste trafikutskottets skrivningar i betänkandet se ut på ett sådant sätt att detta inte bryter mot den förordning jag tidigare nämnde eller mot tidigare beslut som regering och riksdag har att rätta sig efter till dess att någon instans som har status för detta har upphävt de tidigare besluten. Det behövs en översyn, och därför yrkar jag återremiss av den delen av förslagen. I övrigt, fru talman, ställer jag mig bakom samtliga de reservationer som vänsterpartiet har undertecknat i betänkande nr 19, men jag vill särskilt yrka bifall till reservationerna 2 och 4, till reservation 5, som kommer i andra hand om återremissyrkandet inte går i genom, samt reservation nr 14.

Fru talman! Varje år köper staten persontrafik på järnväg för att se till att det finns en tillfredsställande järnvägstrafik i hela landet. Det kan jämföras med att kommuner och landsting ser till att det finns en hyfsad kollektivtrafik genom att helt enkelt subventionera trafiken. Så här är det inte bara i Sverige, utan praktiskt taget överallt i världen. Skälen till att samhället över skattsedeln ser till att det finns en utbyggd järnvägs och kollektivtrafik är främst sociala och regionalpolitiska. Sociala för att de som har det ekonomiskt knapert eller som av andra skäl inte kan hålla sig med bil också måste ha vettiga möjligheter att transportera sig och resa. Regionalpolitiska för att vårt land är stort och ojämnt befolkat. I mer glesbefolkade landsdelar behövs samhällsstöd till kollektivtrafiken för att människor där skall kunna få ett drägligare liv. För järnvägstrafikens del tillkommer också energioch miljöskäl. Järnvägstrafik är energisnål och har mindre miljöpåverkan än andra trafikslag -- i synnerhet om den är eldriven. Även trafiksäkerheten är betydligt bättre för järnväg än för vägtrafik. Detta talar för att det är viktigt med järnvägstrafik i så stora delar av landet som möjligt. Detta kan uttryckas i ekonomiska termer. Samhället vinner totalt sett ekonomiskt på att minska negativ miljöpåverkan och hålla nere antalet trafikolyckor. Kraven på en god samhällsekonomi talar alltså för en mer utvecklad järnvägstrafik än vad som kan komma till stånd på enbart snävt företagsekonomiska grunder. Av dessa skäl är det djupt olyckligt att regeringen gång på gång minskar köpen av persontrafik på järnväg. Dessa minskningar har naturligtvis medfört att järnvägstrafiken försämrats för många människor i de delar av landet där trafiken är sämst utvecklad. På de flesta av de nyinrättade länsjärnvägarna gick däremot landsting och kommuner in och subventionerade trafiken -- ofta i högre grad än vad staten tidigare har gjort. Detta har dämpat neddragningarna en del. Men det innebar också att kostnaderna övervältrades från staten till kommuner och landsting, vilket i sig strider mot Våren 1990 beslutade riksdagen att anslaget till köp av persontrafik på järnväg skulle vara oförändrat i två år framåt. Avsikten med beslutet var att komma bort från den osäkerhet och ryckighet som hade präglat trafikplaneringen då anslaget ändrades varje år. Trots detta kom regeringen till riksdagen med en skrivelse om ekonomin under hösten 1990, där man föreslog att köpen av persontrafik på järnväg skulle minskas kraftigt, med 150 milj.kr., redan nästa år. Regeringen respekterade uppenbarligen varken riksdagens beslut eller det omfattande arbete med trafikplanering som då redan hade utförts runt om i landet. Regeringens förslag mötte naturligtvis häftig kritik från snart sagt alla håll, inte minst ifrån de egna socialdemokratiska leden. Många insåg tydligen att neddragningen av anslaget skulle betyda ytterligare övervältringar av kostnader på kommunerna, att redan utsatta grupper och landsdelar skulle få det ännu sämre och inte minst att en sådan neddragning skulle motverka det uppgivna syftet -- nämligen att förbättra samhällets ekonomi. Opinionsstormen ledde till att regeringen stegvis backade. Till slut, dvs. då regeringen lämnade sitt budgetförslag till riksdagen i januari 1991, återstod en besparing på 60 milj.kr. Ungefär hälften av denna besparing skulle tas ut genom att helt lägga ner persontrafiken på inlandsbanan. Resten skulle tas ut genom smärre försämringar på några andra sträckor. Inlandsbanan är mycket speciell. Den är en 54 år gammal och 105 mil lång livsnerv för inlandet från Mora till Gällivare. Längs banan ligger samhällena på rad -- de flesta kom ju till när banan byggdes. Samma sak gäller en stor del av det näringsliv som finns i inlandet. Trävaruindustrin är lokaliserad längs banan, och den är beroende av godstransporter på denna. Turismen är en växande näring längs banan, som blir allt viktigare för befolkningen, och detta i en tid då vi i EG anpassningens namn ser att just trävaruindustrin i inlandet är kanske den mest utsatta näringen av alla. Den är nedläggningshotad. I 1988 års trafikpolitiska belsut behandlades inlandsbanan också som ett specialfall. Avsikten var att persontrafiken på banan skulle utvecklas, särskilt med tanke på en utvecklad turism längs banan. En särskild utredare tillsattes, och han föreslog så småningom också en turistsatsning på banan. Inlandskommunernas intresseförening bildades i syfte att utveckla trafiken. Föreningen tog in anbud från olika tänkbara trafikutövare och det hela såg ut att kunna utvecklas till en välbehövlig injektion i Norrlands inland. Sedan dess har vi som arbetar med trafikpolitik i riksdagen fått uppleva en folkstorm av sällan skådat slag. Protester mot en nedläggning av inlandsbanan har strömmat in från hela landet. Kommunerna längs banan har mangrant deltagit i protesterna. Rader av organisationer har gjort detsamma. Telefonerna har gått varma när enskilda människor och företag längs banan har ringt. Protestlistorna har fyllts med rasande hastighet. Av allt detta kan vi lära oss en sak: regeringens politik är rutten! Förslagen att minska på köpen av persontrafik och att lägga ner inlandsbanan är galna från början till slut. Det strider uppenbarligen mot folkviljan, det hotar livskraften i en stor del av landet och det är uttryck för en missriktad snålhet, som drabbar dem som redan har det svårt. Det är helt enkelt oacceptabelt! Men, fru talman, utskottsmajoritetens förslag är dess värre också mycket bristfälligt. 1. För att trafikera inlandsbanan ett år krävs ett bidrag på ca 60 milj.kr. Utskottsmajoriteten föreslår 36 milj.kr. plus att trafikhuvudmannen får disponera rälsbussarna. 2. För att inlandskommunernas intresseförening skall kunna överta trafiken på ett betryggande sätt tar naturligtvis litet tid. Men utskottets majoritet har varit ovillig att ge tid. När länstrafikbolagen, enligt vad de själva uppgivit, vägrar att ta över trafiken, måste intresseföreningen ta över trafiken redan den 10 juni i år. 3. För att trafiken på banan sedan skall kunna bedrivas på ett vettigt sätt krävs naturligtvis att underhållet på banan blir bra. Underhållet är dessutom sedan länge eftersatt, och det krävs därför en del reinvesteringar. Det är banverket som sköter drift, underhåll och investeringar i fråga om de statliga järnvägarna. Detta är egentligen frågor som skall behandlas av riksdagen senare i vår, men utskottets majoritet har redan nu skrivit in i betänkandet att utskottet är för sin del ''inte berett förorda att särskilda medel tillförs banverket för investerings och underhållsarbeten på inlandsbanan vad gäller persontrafiken. De merkostnader som kan följa av en bibehållen persontrafik på inlandsbanan bör enligt utskottets mening främst betalas av de lokala och regionala intressenter som vill driva denna trafik.'' Det är denna passus som kan komma att avgöra om inlandsbanan kan överleva eller inte. Det är uppenbart att de fattiga inlandskommunerna inte ensamma kan klara att de närmaste fem åren hosta upp minst 390 miljoner i enbart reinvesteringar på banan. Vi kan jämföra detta med villkoren för länsjärnvägarna, som inrättades 1988. Liksom nu är fallet med inlandsbanan övertog då länstrafikhuvudmännen persontrafiken på dessa banor. Det klargjordes också att banverket skall stå för underhåll och reinvesteringar. Men för inlandsbanan föreslår nu utskottsmajoriteten att även kostnader för underhållet av banan skall övervältras på kommunerna. Detta är en orimlighet, och om detta krav kvarstår, är nedläggningen av banan närmast oundviklig. Då har socialdemokraterna och moderaterna lagt ner banan, fast på ett fegare sätt än vad regeringen föreslog. Fru talman! Jag hoppas verkligen att riksdagen inser detta och att vi i den fortsatta behandlingen kan se till att såväl underhåll som reinvesteringar på inlandsbanan även i fortsättningen sköts av banverket som på alla andra statliga banor. 4. För att godstrafiken på inlandsbanan, som alla säger sig slå vakt om, skall kunna fortleva, krävs reinvesteringar på 370 milj.kr. För det närmaste året föreslår utskottet att 80 milj.kr. avsätts för ändamålet, och dessutom uttalar sig utskottet för hela paketet på 370 milj.kr. Det är naturligtvis bra, men det är inte säkert att det är tillräckligt för att trygga godstrafiken. Ytterligare förbättringar för att öka bärigheten och höja hastigheten på godstågen behövs så snabbt som möjligt. Det rör sig om ytterligare 90 miljoner. Men om persontrafiken försvinner på banan, minskar underlaget även på de bandelar där godstrafik förekommer. Det betyder att den samhällsekonomiska lönsamheten för underhåll och reinvesteringar kommer att minska, och de kommer därför att ifrågasättas framöver. På sikt kan detta betyda försämrad framkomlighet och fördyringar för godstrafiken. Även den kommer därför att bli nedläggningshotad. Utskottsmajoritetens vaktslående kring godstrafiken ligger därför skrämmande nära det som brukar kallas för hyckleri. Vi i miljöpartiet de gröna kräver att inlandsbanan rustas upp. Sammantaget för både person och godstrafik behövs enligt banverket 1,2 miljarder för investeringar de närmaste fem åren. Livslängden för denna investering beräknar banverket till minst 1,2 miljarder är bara 4 % av de 30 miljarder som nu planeras investeras i järnvägarna under 1990-talet. Vi anser att Norrlands inland är värt denna lilla del av landets samlade investeringar i järnvägar. Det rör sig faktiskt om hela 105 mil järnväg. Med en sådan upprustning av inlandsbanan skulle såväl person som godstrafik säkras för lång tid framöver. Underhållskostnaderna för banan skulle dessutom sjunka, vilket i sig betyder en besparing på 690 milj.kr., räknat för hela 30-årsperioden. Ur ekonomisk synpunkt är det alltså en utmärkt investering. Vi i miljöpartiet de gröna kräver också att anslaget till köp av persontrafik på järnväg höjs med 292 milj.kr. i jämförelse med utskottsmajoritetens förslag, till 850 milj.kr. per år. Detta skulle trygga persontrafiken på inlandsbanan och andra hotade bansträckningar. Det skulle också skapa ett välbehövligt utrymme för ytterligare persontrafik på många banor. Vad gäller trafikeringen på inlandsbanan anser vi också, i likhet med centern, folkpartiet, vänsterpartiet och förhoppningsvis många socialdemokrater och moderater, att SJ skall fortsätta att köra trafiken ytterligare ett år, minst. Inlandskommunernas intresseförening bör därefter, väl förberedd, kunna överta trafiken om den så önskar. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla reservationer som jag har undertecknat. Jag vill särskilt yrka bifall till reservationerna 3, 4, 5 och 12.

Fru talman! Det här ärendet har kort och gott rubricerats inlandsbanan, men betänkandet handlar om en del andra saker som i och för sig också är viktiga. Föregående talare har inte brytt sig om det särskilt mycket. Låt mig bara säga att betänkandet innehåller förslag från regeringen som har behandlats av utskottet och föranlett förslag därifrån om hur köp av interregional persontrafik på järnväg skall läggas upp och vilka summor som skall komma i fråga. De fyra partiernas förslag om inlandsbanan är egentligen inte något förslag alls. Jag noterar att de är djupt oeniga när det gäller köp av interregional persontrafik och järnvägstrafik i övrigt. Summan av de anslag man vill ha varierar mycket kraftigt -- 149, 342 och 392 miljoner för att ta exempel från några av partierna. Man slänger miljonerna omkring sig, vilket man kan göra när man inte behöver ta något som helst ansvar för varifrån pengarna skall komma. Man vill köpa allt för allt! Fru talman!

Låt mig, fru talman, få börja med att tillkännage en liten men i och för sig väsentlig rättelse i det betänkande som har delats ut på ledamöternas bänkar. Det gäller sammanfattningen på första sidan där det står en mening som lyder: ''Vid fortsatt järnvägstrafik bör befintlig vagnpark fritt överlåtas''. Överlåtandet har varit en fråga som har diskuterats en hel del i utskottet. Vi säger inte i utskottets betänkande att vagnparken fritt skall överlåtas, utan att den i stället fritt får disponeras av de trafikanter som eventuellt tänker överta trafiken på banan. Jag vill anmäla den rättelsen av de fel som har smugit sig in i texten. Fru talman! Inlandsbanan är järnvägen mellan Mora och Gällivare. Det är en sträcka på 105 mil. Banan är i dag i dåligt skick. Stora delar är i omedelbart behov av upprustning.

sommarens turisttrafik, uppgår till 7--8 milj.kr. per år medan statens bidrag till SJ för det här året är 57 milj.kr. Därtill kommer kostnaderna för drift och underhåll av själva spåret -- banverkets kostnader -- på 50--60 milj.kr. Det innebär att statens subvention ligger på närmare 800 kr. per resenär. Satsningar på flygtrafik har skett i Arvidsjaur, Vilhelmina, Gällivare, Sveg och Mora. Östersund har väl utvecklade kommunikationer av alla slag. Ca 17 000 turister nyttjade banans resemöjligheter sistlidna säsong. Stor satsning har gjorts på just turism och turismen har vuxit. Innan jag går in på de förslag som trafikutskottets majoritet har framfört, vill jag kommentera några av de anföranden som har hållits här tidigare. Låt mig säga att historiebeskrivningen av vad som har förekommit vid utskottssammanträdena får ni stå för själva, ni som har tagit upp det. Den stämmer inte! Det fattades inga beslut vid det första sammanträdet och i det protokoll från sammanträdet som ni samtliga har varit med och godkänt, står det från nämnda sammanträde att frågan om inlandsbanan behandlades och bordlades. Så löd det beslut som fattades, allt enligt protokollet. Historieskrivningen har ni friserat för att få att stämma med de slutsatser ni sedermera har kommit fram till. Dessa slutsatser vill ni påskina att majoriteten har dragit, vilket inte är fallet. Låt mig fråga vilket förslag ni egentligen presenterar i er reservation. Var finns långsiktigheten i det beslut som ni vill att riksdagen skall fatta om inlandsbanan? Ni säger att trafiken skall förlängas ytterligare ett år, man skall förhandla och sedan komma tillbaka till riksdagen och säga vad man tycker. Är inte detta beslutsvånda? Är det inte så att ni är rädda för att fatta ett beslut? Ni vill skyffla undan frågan, skjuta den framför er ett år i taget. Reservationen ger inget som helst besked om framtiden. Jag har försökt att läsa den och hitta någonting om detta, men ni talar bara om att trafiken skall upprätthållas. Därutöver ges inga besked. Vilka garantier ger ni i avvaktan på riksdagens ställningstagande till ett förhandlingsresultat som skulle beröra trafikläget i fortsättningen? Bara att det är ett år som gäller. Ni tar inte ställning vare sig för det ena eller det andra, vare sig för trafiken eller emot. Det ser man om man läser den reservation som ni vill att ledamöterna från olika partier skall stödja. Notera vad Hugo Bergdahl och de andra har sagt, men notera också vad som står i den reservation som kommer upp till röstning efter det att Viola Claesson har begärt återremiss i frågan. Viola Claesson sade med sin sedvanligt milda, mjuka och mycket högaktningsfulla stämma att reservanterna hade besked medan vi andra hade bedrivit ett rävspel för att komma ifrån detta. Jag tycker att vi som företräder majoriteten kommer med betydligt rakare besked än vad ni gör i frågan. Ni har ju inget besked att ge. Jag vill vända på frågan. Vem är det som bedriver ett rävspel här, mina vänner? Det är inte vi socialdemokrater och det är inte heller det andra partiet som finns med som majoritetens företrädare. Jag vill klargöra vad trafikutskottets förslag innebär. Det innebär att inlandsbanan får sin chans att vara kvar. Det blir definitivt godstrafik på delar av banan och en rejäl upprustning av godstrafiken. Persontrafiken får ett anslag för driften, fri disposition av vagnar och staten står för kostnaden för detta. Det har vi skrivit in i utskottsbetänkandet och det får återkomma i kommande budgetproposition vad SJ offererar för att disponera vagnarna i händelse att de skall fortsätta användas. Trafikutskottets förslag till riksdagen berör såväl hur gods som persontrafiken i Norrlands inland kan utvecklas. Vi säger, Rune Thorén, att hela landet, även Norrlands inland, skall leva. Därför skall näringslivet också ha bra kommunikationer. Det blir en bra hjälp för sysselsättning och service. Godstrafiken har en mycket betydelsefull roll för industriföretag och skogsnäring i Norrlands inland. Om godstrafikens positiva utveckling fortsätter kommer ytterligare pengar att satsas. Vi tror att det finns möjligheter till en långsiktig positiv utveckling. När det gäller persontrafiken innebär utskottets förslag att ansvaret för denna i första hand bör överföras till trafikhuvudmännen i Kopparbergs, Vi säger att trafikhuvudmännen bör pröva om de inom ramen för ett anslag på 36 milj.kr. och rätten att fritt disponera SJs motorvagnar, kan upprätthålla järnvägstrafik på banan. I utskottsbetänkandet står det också 36 milj.kr. under tio år. Ni talar om ett år, vi talar om tio. Merkostnaderna som kan följa av bibehållen persontrafik på inlandsbanan får dock, säger vi, främst betalas av lokala och regionala intressenter som vill driva denna trafik. Jag vill förtydliga det. Det innebär att kostnaderna för normalt underhåll på del som endast har persontrafik får bekostas av trafikutövaren tillsammans med banverket -- låt mig säga i förhållande 60/40 i nämnd ordning. Banverket får som tidigare täcka detta inom ramen för motsvarande anslag på stomjärnvägarna. Därmed tycker jag att jag har förtydligat vad utskottet avser med merkostnader som vi talar om i betänkandet. Ekonomisk Förening få möjlighet att ta över persontrafiken på samma villkor. Den chansen får de. Den möjligheten skall de ha. De får avgöra hur de vill lägga upp trafiken i så fall. Vi har då tagit med en passus om att trafiken skall drivas i samma omfattning som i dag. Det går inte att göra så att man kör en tur om dagen eller kanske inte ens kör varje dag i veckan. Trafikuppläggningen måste kunna jämföras med den som för närvarande råder om man skall kunna få de här pengarna. Om det nu är så att varken trafikhuvudmännen eller inlandskommunerna Ekonomisk Förening är beredda att ta över ansvaret för järnvägstrafiken, gäller de avtal trafikhuvudmännen och transportrådet preliminärt har tecknat. Trafikhuvudmännens uppfattning är att bussar skall ersätta persontrafiken som för närvarande drivs på banan. Detta har nämnts i de avtal som finns och är underskrivet med det förbehållet att riksdagen godkänner det eller att man når en uppgörelse. Avtalet innebär att det blir resmöjligheter som faktiskt är väsentligt förbättrade för inlandets befolkning. Så är det faktiskt. Rätt marknadsfört kan detta alternativ bli lika bra som inlandsbanan ansetts vara. Trafikhuvudmännen avser att trafikera hela sträckan Mora--Gällivare med moderna turistbussar med den bekvämlighet sådana erbjuder. Bussturerna blir tätare, snabbare och miljövänligare. Man kan t.o.m. resa sträckan Det har i sammanhanget talats om miljön. Låt mig säga att bussarnas bränsleförbrukning är väsentligt lägre än de dieseldrivna motorvagnarnas, och avgasutsläppen är tre fyra gånger lägre. Utskottets förslag till beslut ger förutsättningar för en bra trafikförsörjning i inlandet. Godstrafiken kan utvecklas ytterligare. Torv, timmer, cementrör och vad det nu må vara för lämpligt järnvägsgods som behöver fraktas får spår och vagntillgång. Godstransport av produkter som är lämpligast på landsväg skall också ha den möjligheten. Vill man ha motorvagnarna till att ombesörja persontransporter, så finns också den möjligheten, även om det kostar en del. Regionerna får själva avgöra vilket färdmedel som med hjälp av anslaget från riksdagen bäst tillgodoser trafikbehoven. Vi har decentraliserat beslutsfattandet, ärade centerpartister. Det har vi planerat för i många år. Ni hänger inte med. Norrländska inlandet med sin natur, sitt djurliv, sina byar och bebyggare, blir även i fortsättningen intressant och åtkomligt för turister. Antalet turister skall inte behöva bli mindre oavsett hur lösningen ser ut. Fru talman! Detta innebär att trafikförsörjningen för de boende bör bli tillfredsställande och uppfylla de rimliga krav som vi har ställt allt i enlighet med de trafikpolitiska beslut som fortfarande gäller.

Fru talman! Jag var kanske ouppmärksam när jag höll mitt anförande, då jag inte tittade åt det håll där trafikutskottets ordförande sitter. Troligtvis var han inte inne i kammaren. Med anledning av det betänkande som vi i dag diskuterar och som innehåller köp av tågtrafik ägnade jag exakt halva tiden av mitt anförande åt köp av tågtrafik i övrigt. Det vet jag säkert, eftersom jag hade ett skrivet anförande. Jag och centerpartiet tycker att det är en viktig fråga. I mitt anförande påpekade jag också att man i samband med trafikutskottets sammanträffanden med Svenska lokaltrafikföreningen har trott att det fanns representanter för nästan bara ett enda parti. I stort sett samtliga har varit överens om de åsikter som centern framfört i denna fråga. Trafikutskottets ordförande försöker göra det enkelt för sig genom att säga: Ni vill göra si eller så med hjälp av olika pengar, och ni vet inte hur ni skall finansiera det hela. Snälla trafikutskottets ordförande! I den budget som centerpartiet har presenterat sparar man 2 miljarder kronor mer än vad regeringen gör. I denna budget finns ett belopp på 89,5 milj.kr. avsett för att prioritera åtgärder syftande till att hela landet skall leva och att det skall finnas tågtrafik. När Birger Rosqvist kommer in på frågan om inlandsbanan säger han att det skall vara raka besked samtidigt som han efterfrågar långsiktigheten i vårt förslag. Vi har inget emot det om det går att få Svenska lokaltrafikföreningen eller BK-tåg att driva banan. Vi har bara sagt att man inte skapar förutsättningar för fortsatt drift om man inte ser till att staten eller banverket svarar för ett underhåll som gör att det går att ha en vettig persontrafik. Om länstrafiken, Inlandsbaneföreningen, BK-tåg eller någon annan kör tågen, tycker jag inte spelar någon roll. Huvudsaken är att servicen blir god. Birger Rosqvist talar också om ett decentraliserat beslutsfattande. Ja, det tycker vi är bra, men det är också bra om riksdagen skapar förutsättningar för en god tågtrafik i Norrland. I mitt tidigare anförande sade jag att det handlar om att från denna talarstol och denna kammare visa solidaritet. Smit inte undan solidariteten med att hänvisa till att det skall vara ett decentraliserat beslutsfattande ute i landet! Samtidigt som majoriteten inte vill ge berörda instanser pengar till tågtrafik och underhåll av den, så säger man så här: Det är ni som lägger ned tågtrafiken. Om det inte skapas ekonomiska förutsättningar, så blir det naturligtvis sådana beslut ute i landet. Det handlar om politik, Birger

Fru talman! Jag yrkade tidigare återremiss av en del av det betänkande som vi nu diskuterar. Jag ber att få ta tillbaka det förslaget. I stället yrkar jag återremiss av hela betänkandet. Jag har av sekreteraren i presidiet fått veta att det inte är formellt riktigt att göra som jag gjorde. Jag trodde att det var en enklare väg att gå. Jag yrkar således återremiss av hela betänkandet med hänvisning till mina tidigare motiveringar beträffande bl.a. statens ansvar och upprustningen av inlandsbanan. Birger Rosqvist verkade mycket upprörd över att jag vågade säga att ett politiskt rävspel hade föregått debatten här i kammaren. Jag är inte ensam om att tycka det. Men det är inte så många som kan redovisa exakt vad som händer i trafikutskottet, eftersom det inte finns så många ledamöter där. Men de som finns utanför utskottet har kunnat ta del av de turer som har förekommit, därför att moderater och socialdemokrater har agerat som de har gjort. Låt mig ännu en gång nämna det jag ansåg vara det mest cyniska i detta spel. Då får vi höra om Birger Rosqvist eller Rolf Clarkson anser att jag har fel. I trafikutskottet sade jag att det kommer att bli debatt om dessa frågor och att det var bättre att få dem ordentligt klarlagda i trafikutskottet före kammardebatten. En av de två frågorna gällde hur moderater och socialdemokrater i första omgången kunde -- för att använda ett drastiskt uttryck -- trycka ned inlandsbanekommunernas ekonomiska förening, underkänna deras ekonomiska kalkyler och säga att de inte skulle ha en chans att klara det hela. Banverket har visat hur stort upprustningsbehovet är, att det kommer att kosta för mycket och att det därför måste bli busstrafik. Därefter ändrar sig utskottsmajoriteten och säger: Eftersom inlandsbanekommunernas ekonomiska förening har sagt att de klarar av det här, så kan de i andra hand få försöka efter det att länstrafikhuvudmännen först har fått ett erbjudande. Varför nämner ni över huvud taget länstrafikhuvudmännen, Birger Rosqvist? Alla, inkl. trafikutskottet och dess majoritet, visste vid det här laget att länstrafikhuvudmännen inte var intresserade av tågtrafik. Det har stått fullständigt klart hela tiden. Låt mig göra ytterligare ett klarläggande. Visst är det så att vi som står för reservationen, som går ut på att rädda inlandsbanan och utveckla den, har klara och konkreta förslag till hur man skall gå vidare efter ett år? Vi säger att 60 milj.kr. skall ges till SJ medan man förhandlar om en fortsatt tågtrafik. Det är bara att läsa betänkandet för att finna detta förslag. Vi föreslår över 300 milj.kr. till persontrafiken över huvud taget. Det vet Birger Rosqvist. Vi föreslår framför allt mer pengar till banverket, en fråga som vi skall diskutera senare i vår.

Fru talman! Jag skall börja med att kort citera ett budskap från folket i trakterna kring inlandsbanan. Man har bett att få följande framfört till Sveriges riksdag och dess ledamöter: Gör inte mot andra något som kommer att dig smärta om det blev gjort mot dig själv. Det behövs litet kultur och mänsklighet också i en debatt som denna. Utskottsordföranden Birger Rosqvist raljerar med att vi är fyra partier som är överens när det gäller att bedöma inlandsbanans framtid. Ja, vi är helt överens, Birger Rosqvist, men hur är det med enigheten i hans eget parti? Och hur är det med enigheten i moderata samlingspartiet beträffande inlandsbanans framtid? Frågan har sitt givna svar. Vi fyra partier, som bildar opposition i detta fall och har avgett en reservation är helt eniga. Vi har inte hunnit mer än till riksdagen och skall börja debattera inlandsbanans framtid förrän utskottets ordförande är beredd att peta och ändra i det föreliggande betänkandet. Man kan fråga sig om det ligger ytterligare rävspel bakom intresset för att peta och ändra i texten. Hur skall man annars tolka de förslag till förändringar som här förs fram? Man kan förstås anlita experter på hög nivå för att få ett ordentligt svar på den frågan. Men jag konstaterar att utskottsmajoriteten in i det sista försöker göra det så svårt och smärtsamt som möjligt för dem som i dag är beredda att överta tågtrafiken på inlandsbanan när det gäller att få ett klart besked genom det beslut som vi senare kommer att fatta här i riksdagen. Utskottets ordförande säger så här: Vi ger raka besked, men hur vill ni lösa det här? Ni har bara en lösning för ett år framåt i tiden, säger han. Snälla trafikutskottets ordförande! Läs vår reservation i vilken det tydligt och klart framgår att vi vill att SJ skall driva trafiken ytterligare ett år, så att de som förhoppningsvis kommer att ta över efter SJ får möjlighet att diskutera hur övergången skall gå till och vad den kommer att innefatta såväl ekonomiskt som i fråga om det fortsatta underhållet. Det är därför vi vill ha denna betänketid på ett år. Därmed ges utrymme att på ömse håll diskutera hur man vill lösa detta svåra trafikproblem. Men det säger ni från majoriteten blankt nej till. I övrigt gör ni det också så svårt som möjligt för dem som vill överta driften av inlandsbanan.

Fru talman! I sitt något säregna inlägg sade Birger Rosqvist att vi slänger miljonerna kring oss. Men nu tillhör inte Birger Rosqvist finansutskottet där man balanserar inkomster mot utgifter för att få det hela att gå ihop. När vi i miljöpartiet föreslår satsningar på järnvägsdrift, så håller vi naturligtvis igen med utgifterna på andra områden. Det framgår tydligt för den som orkar läsa den sammanfattning som finns i vår finansmotion. Jag rekommenderar Birger Rosqvist att läsa den. Regionalpolitik är tydligen mycket svårt. Inte minst tycks det gälla behandlingen i trafikutskottet av inlandsbanans framtid. Inlandsbanan har ingen motsvarighet i landet och inte heller någon annanstans i Europa. Den är mycket speciell och utgör en potential för turisttrafik och för ett levande inland i Norrland. Det är inte minst därför det är så angeläget att bevara inlandsbanan. Birger Rosqvist säger att varje resa med inlandsbanan i dag subventioneras med 700 kr. Den uppgift som jag har fått i utskottet är att det är 150 000 resenärer per år och att banan subventioneras med 60 milj.kr. per år. Det bör betyda en subvention på 400 kr. per resenär. I morse läste jag i en tidning att varje flygresenär från Arvidsjaur subventionerades med 1 700 kr. Man kan fråga sig hur stor subventionen per resenär på inlandsbanan skulle vara om man satsade på en trafikföring som passade folk bättre, med information inte bara i Sverige utan också ute i Europa. Man kunde tala om vilken fantastisk tågbana det är och därmed försöka utveckla turisttrafiken. Jag tror att man skulle kunna minska den subventionen avsevärt. Man kan naturligtvis alltid fråga sig vad det är värt att ha ett levande Norrlands inland. Vi tycker att ett sådant är värt att ha, och vi tycker att det är värt en hel del omfördelningar skattevägen. Man kan kalla detta subventioner, men detta är som vi ser det precis vad vi behöver. Alternativet är nämligen att vi ödelägger samhälle efter samhälle i den här delen av landet. Jag blev litet förvånad över Birger Rosqvists lättsinnighet när det gäller godstrafiken. Han pratade på väldigt glatt om att det kommer att bli en långsiktigt positiv utveckling för godstrafiken. Han borde nog närmare studera de analyser som pekar på att den pågående EG-anpassningen innebär att trävaruindustrin i Norrlands inland får det mycket svårt. Om inte denna industri får väsentliga nya konkurrensfördelar, som t.ex. bättre bana med bättre bärighet, högre hastighet och vettigare priser, kommer den att gå under.

Fru talman! Det var många repliker att besvara på en gång, men jag tror att den korta tid jag har till mitt förfogande skall kunna räcka ganska bra. Det var inte mycket som kom fram i replikerna, det var inte mycket att besvara. Det var de gamla vanliga slängarna, men det är inte mycket att bemöta. Roy Ottosson presenterade på slutet en uppgift om att det hittills bara har lagts 60 milj.kr. årligen av statliga medel på inlandsbanan. Det stämmer inte. SJ har stått för 60 miljoner för upprätthållandet av själva driften av tågen, men banverket har ju också haft kostnader för drift och underhåll av bana. Då närmar sig kostnaderna den siffra som jag angav per resenär. Jag medger att dessa siffror inte är helt vattentäta, men de ger ändå en indikation på vilka kostnader vi rör oss med. Och vi har ju ställt upp på dem. Rune Thorén blev något förgrymmad över att jag hade sagt att han inte hade tagit upp frågan om persontrafiken på järnväg i övrigt. Det var ju, Rune Thorén, en kvartett på fyra personer som var uppe och sjöng här, och de övriga sade inte så mycket. Inte heller Rune Thorén sade särskilt mycket. Jag observerade inte att han sade något om persontrafiken, trots att jag var inne i kammaren hela tiden. Jag erkänner emellertid att Rune Thorén något berörde frågan om persontrafiken på järnväg, men de andra kanske inte sade så mycket om det. Det sägs att den ekonomiska förening som kommunerna har bildat har för kort tid på sig för att överta den här trafiken. Men de har ju i brev till oss förklarat att de är beredda att i år ta över trafiken. Jag tror inte att de skall behöva ha några bekymmer om de nu får möjlighet att driva trafiken, dvs. om trafikhuvudmännen inte vill driva trafiken på det sätt som vi förutsätter att de skall pröva. Det finns i så fall möjlighet för trafikhuvudmännen att driva trafiken. Hugo Bergdahl talade varmt för en järnväg. Han frågade hur det står till i mitt parti med inlandsbanan. Jag tror att man i mitt parti ganska enigt ställer upp på trafikutskottets förslag.

Fru talman! Birger Rosqvist väljer att föra debatten på ett litet nonchalant sätt genom att säga att det inte var mycket som sades i replikerna. Men detta drabbar i första hand Birger Rosqvist, och det drabbar naturligtvis också den socialdemokratiska rörelsen. Vad jag under halva mitt anförande talade om var nämligen just de frågor som många socialdemokrater ute i landet har tagit upp. De har inte tagit upp dessa frågor bara av den anledningen att de tycker att det är roligt att skriva motioner, utan anledningen är att de har upplevt bekymmer med trafiken mellan Falköping och Nässjö, mellan Det var de frågorna jag tog upp. Det är frågor som berör människor ute i landet, eftersom de handlar om möjligheten att så småningom få en bra järnvägstrafik. De handlar nämligen ofta om banor som går fram till det stora stomlinjenätet. Detta är inte något ointressant, utan det är oerhört viktiga frågor. De frågor jag tog upp är precis desamma som bl.a. Bosse Ringholm -- som kanske är känd -- och alla andra i SLTF har tagit upp. Birger Rosqvist säger att det inte var något nytt eller märkvärdigt. Om det är på det sättet Birger Rosqvist behandlar dessa frågor förstår man hur de aktiva inom den socialdemokratiska rörelsen ute i landet känner sig. Angående inlandsbanan vill jag än en gång säga, att vad som behövs är en rejäl upprustning av banan som gör det möjligt att köra både persontåg och godståg. Sedan är det upp till SJ, länstrafikbolagen, tåg eller någon annan att köra trafiken, och naturligtvis skall det ske till lägsta möjliga kostnad under förutsättning att man ger en bra service. Men, Birger Rosqvist, det handlar om att skapa förutsättningar och om att vi här ställer upp med medel. I alla de debatter jag har haft med kommunikationsministern om vårt förslag att satsa 40 miljarder på järnvägen för att skapa dessa förutsättningar har kommunikationsministern visat samma litet nonchalanta inställning och frågat var vi skall få de pengarna från. Vi måste ju se med allvar på denna fråga. Vill vi att hela landet skall leva, och vill vi att hälften av landet, som det här är fråga om, skall leva, så måste vi ge dem förutsättningar. De vill ha kvar sin inlandsbana. Som göteborgare tycker jag att det är självklart att de då skall få behålla den. Vi har fått så mycket från den delen av landet, och vi är därför skyldiga att åtminstone hjälpa dem att kunna behålla den banan.

Fru talman! Birger Rosqvist vill tydligen inte diskutera den här frågan. Han undviker en seriös debatt, och det är naturligt om man har den inställningen att Norrlands inland inte är någonting värt, att det är något man kan lägga ned i en handvändning utan att det är något märkvärdigt. Vi som tar frågan på allvar och som tycker att hela landet skall leva inser emellertid att detta innebär ett dråpslag mot en mycket stor del av landet. Det gäller just den del av landet där vi redan har en hög arbetslöshet och där prognoserna pekar brant nedåt. Det gäller den del av landet som kan få särskilda svårigheter på grund av EG anpassningen. Att då rikta ett dråpslag mot deras järnväg, inlandsbanan, kan inte vara en bra politik, det är det inte med gröna ögon sett. Men det är kanske socialdemokraternas nya giv att göra så. Birger Rosqvist använder ordet ''subvention'' på ett lustigt sätt. Han betraktar tydligen infrastrukturinvesteringar som subventioner. Det är ett nytt språkbruk. Att subventionera innebär att man går in och täcker underskott eller, i det här fallet, ser till att det är möjligt att upprätthålla trafiken. Investeringar skall bedömas utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, och miljöpartiet anser att det är en god samhällsekonomi att ha ett levande inland i Norrland. Det är en bra samhällsekonomi att se till att folk kan resa med järnväg i hela landet. Det är en bra samhällsekonomi att utveckla inlandets näringsliv, turistliv, osv. Därför tycker vi att det är värt att satsa dessa 4 % av de totala järnvägsinvesteringarna på inlandsbanan. Det betyder 1,2 miljarder under 90-talet, och den investeringen skulle så att säga leva under 30 år. Det skulle skapa bättre förutsättningar, och det skulle säkert göra det möjligt för många företag att fortleva. Utskottsmajoriteten säger att den vill slå vakt om godstrafiken. Det är nog sant i det korta perspektivet på de bandelar där vi har godstrafik i dag. Men hur det blir det i det längre perspektivet? Om persontrafiken försvinner så minskar ju underlaget totalt sett. Då försämras också samhällsekonomin genom att man måste hålla i gång banan för godset. Alternativet är att det blir dyrare för dem som kör gods. Bandelar där det i dag inte fraktas gods, kan det mycket väl vara intressant att köra gods på i framtiden. Om persontrafiken försvinner på en del av banan så kommer den delen av banan förfalla. Inlandsbanan kommer att falla sönder i ett antal småstumpar. Vi kan ta torvtågen på sträckan Sveg--Mora-- Uppsala som exempel. På denna sträcka fanns ingen godstrafik förut. När man kom på att det gick bra att elda med torv i t.ex. Uppsala, fanns inlandsbanan och det var möjligt att genomföra projektet. Hade banan inte funnits hade det inte blivit något.

Fru talman! Jag tror att jag börjar förstå varför Birger Rosqvist är så ovanligt gnällig i den här debatten. Antingen har han inte läst vare sig motionerna eller reservationerna eller också vill han tvinga oss att läsa upp alla våra förslag här så att det skall ta tid. De som är tillräckligt engagerade har kanske brytt sig och läst reservationerna, även om inte alla ledamöter i trafikutskottet har gjort det. För säkerhets skull skall jag redogöra för våra förslag. Vänsterpartiet har i sin partimotion yrkat på att 900 milj.kr. skall gå till köp av interregional persontrafik på järnväg, jämfört med regeringens och majoritetens förslag på 558 milj.kr. Det är en ganska stor skillnad. Om vi får igenom vårt förslag räcker mellanskillnaden till en hel del. Vi har tagit upp bandelen Mora--Borlänge. Vi har också tagit upp krav på statsbidrag till länstrafiken utifrån ett speciellt problem. Vi har krävt att persontrafiken på västerdalsbanan skall säkerställas. Vi har, i likhet med många andra, motionerat om och krävt att persontrafiken Gävle--Avesta--Krylbo--Örebro skall upphandlas även för budgetåret 1991/92 m.m. Det är ingen hemlighet att vi har ställt alla dessa krav. Vi har också tagit upp frågan om ökad tågtrafik på sträckan Mjölby--Hallsberg. Vi har tagit upp frågan om nattågen till övre Norrland, och vi har argumenterat för och ställt långtgående krav som gäller inlandsbanan och inlandsbanetrafikens framtid. Detta vet Birger Rosqvist, men jag vill säga detta som ett förtydligande till dem som läser protokollet. När det gäller inlandsbanan vill vi -- förutom de åtgärder på kort sikt som fyra partier är överens om -- att sidolinjerna skall upprustas. Detta är ett gammalt krav, och det har för länge sedan ställts i utsikt att det skall genomföras. Vi vill också att inlandsbanans stationer skall upprustas till resecentra. Vi kommer med förslag om ett nordiskt samarbete, där framför allt Sverige och Norge borde kunna samarbeta kring godstrafiken för att inlandsbanetrafiken skall kunna fortleva på ett riktigt sätt. Den argumentation som Birger Rosqvist använder sig av haltar betänkligt eftersom han inte fullföljer sina tankegångar. Jag vill därför fråga Birger Rosqvist var gränsen går för de s.k. subventioner som man kan tänka sig för olika trafikslag. Om kostnaden för varje resenär ligger mellan 400--800 kr., vad säger Birger Rosqvist då om flygtrafiken från Arvidsjaur på 7 000? skall man dra in den omgående? Är det sådana mått vi skall använda på trafiken så klarnar det ju ännu mera.

Fru talman! Birger Rosqvist sade att innehållet i replikerna från reservanternas sida inte var mycket att komma med. Ja, så resonerar någon som sedan årtionden är van vid att sätta sig på andras uppfattningar och politiska partier. Den tiden torde dock ligga bakom oss. Vi måste nog konstatera att man i dag, kanske mer än någonsin tidigare, måste lära sig att lyssna även på folket och på andra politiska partiers värderingar.

Vad är det för fel i vårt förslag att låta ett år gå så att man kan lösa alla dessa problem, som vi har kunnat konstatera av dagens debatt finns med i bilden? Vad är det för fel i vårt förslag, Birger Rosqvist?

Fru talman! Det har här skett en viss betygsättning av mig. Jag är gnällig, oengagerad och rävaktig. Jag tar i, och jag är inte ens närvarande. Protokollet får väl utgöra svar på detta. Hugo Bergdahl ställde mot slutet en fråga om vad det är för fel på deras förslag. Som jag ser det är felet med ert förslag, Hugo Bergdahl, att ni inte vågar ta ställning. Ni skjuter problemet framför er ytterligare ett år. Förhållandet för inlandsbanan är inte bra i dag. Vi kan inte skjuta på detta problem år efter år. Någon gång måste man komma till skott. Det tycker vi att vi har gjort med vårt förslag. Man kan summera vad någon av er sade med att jag missunnar folk i Norrlands inland att ha bra kommunikationer. Låt mig än en gång sammanfatta vad vi vill med vårt förslag och vad det innebär. När det gäller persontrafiken får två parter erbjudande om att upprätthålla trafiken. De får ett erbjudande om 36 milj.kr. om året under 10 år framöver, till att börja med. De får fritt disponera SJs vagnar för att upprätthålla en trafikförsörjning som har minst samma omfattning som den har i dag. Hugo Bergdahl menade att vi under spelets gång ändrade i texten på utskottsbetänkandet. Jag sade att det var en felskrivning. Vagnarna fick överlåtas i stället för att disponeras. Inne i texten under rubriken Utskottet står ''disponeras''. I Märk väl att vagnarna får disponeras. Vad innebär det för trafikanterna? De vill ha 17 vagnar. SJ skrev ett brev till utskottet och sade att om vagnarna skall överlåtas vill vi ha 11 milj.kr. styck för varje vagn. Det anser vi att de är värda. SJ vill således ha 187 milj.kr. I utskottet har majoriteten sagt att vagnarna får disponeras fritt. Är inte detta att gå önskemålen om trafik till mötes? Det blir delaktighet i kostnaderna för det normala underhållet. Banverket får vara med och dela på de kostnaderna. Det har vi också sagt. milj.kr. skall praktiskt taget omgående satsas för att rusta upp den, och flera investeringar kommer till om godstrafiken fortsätter att öka. Jag tycker att det då är fel att säga att majoritetens förslag är undermåligt och att det är lätt att kritisera. Om man ställer vårt förslag i relation till ert, skall man säkerligen finna att det vi har att erbjuda kommunerna är betydligt bättre än det som ni har åstadkommit.

Fru talman! Trots vad som påståtts hör det inte till vanligheterna att moderaterna i en sådan här debatt talar för majoritetens uppfattning. En företrädare för moderaterna brukar i stället vara första talare för oppositionen. Men utvecklingen när det gäller inlandsbanan har blivit sådan att Birger Rosqvist, såsom utskottets ordförande, i dag kunnat tala på majoritetens vägnar utan att jag har haft någonting att invända mot det han sagt. Det finns anledning för mig att göra någonting som kan liknas vid en röstförklaring både för moderata samlingspartiets del och för mig personligen. När regeringen beslöt att dra in anslaget till persontrafiken på inlandsbanan, förde det naturligtvis med sig en starkt ökad aktivitet hos de 18 berörda inlandskommunerna och från den ekonomiska förening som dessa för några år sedan hade bildat i syfte att bevara persontrafiken på inlandsbanan i hela dess utsträckning. Jag har som företrädare för moderata samlingspartiet försökt att både objektivt och noggrant sätta mig in i ärendet. Jag har lyssnat till vad banverket sagt om kostnaderna: vid minimistandard 390 miljoner under en femårsperiod och 35 miljoner om året i underhåll samt vid upprustning till en något högre men likväl låg standard ytterligare 440 miljoner och 57 miljoner om året i underhåll. Jag har också lyssnat till företrädare för trafikhuvudmännen i de fyra länen. Jag har vidare noga lyssnat till och brevväxlat med företrädare för Inlandskommunerna Ekonomiska Förening. Jag har även besökt den endagskonferens som denna ekonomiska förening höll i Östersund strax innan utskottet skulle behandla frågan om trafiken på inlandsbanan. Jag erkänner att jag före sammankomsterna med företrädarna för föreningen var inställd på att den mest ekonomiska lösningen var att i enlighet med regeringens förslag överlåta trafiken och de 36 miljonerna till trafikhuvudmännen. Jag påverkades emellertid sakta men säkert av Jag ställde på konferensen i Östersund raka frågor till Göran Lindgren, som är verkställande direktör i föreningen. De viktiga frågor som jag ställde var: Måste ni ovillkorligen ha ett rådrumsår för att kunna överta trafiken? Är det ett minimikrav för er att få bedriva den under en femårsperiod? Ligger det någonting bakom ett påstående att ni skall kunna underhålla banan till 30 % -- ja, rent av 50 % -- lägre kostnad än vad banverket säger sig kunna? Jag fick svar på dessa frågor, både muntligen och skriftligen. Vid det första sammanträde som utskottet därefter höll hade jag för min del med stöd av moderata samlingspartiets förtroenderåd kommit fram till att ett rådrumsår skulle kosta staten 84 milj.kr. Det var för mig en för stor summa för att få upplysningen om föreningen hade rätt eller inte. Då banverkets kostnader verkade väl underbyggda blev vårt preliminära ställningstagande att de 36 miljonerna återigen skulle erbjudas den ekonomiska föreningen, om det fanns möjlighet för föreningen att använda dessa pengar omedelbart efter det att trafiken kommer att ha upphört den 10 juni. Under den folkstorm som rådde begagnade föreningen situationen till att ändra position. Man förklarade plötsligt att man a) var beredd att överta trafiken den 10 juni och b) att man med stöd av lokala och regionala experter kunde driva banan några miljoner billigare än vad banverket sade sig kunna. Som ni förstår är detta för en seriös trafikpolitiker en allvarlig fråga. Överdriver banverket sina anslagsäskanden? Finns det verkligen möjligheter att göra sensationellt stora besparingar i statskassan, besparingar på hundratals miljoner kronor? Är det då förvånansvärt, Viola Claesson, att man i stället för att misstro den ekonomiska föreningen sade att detta måste prövas seriöst? Såsom Birger Rosqvist har förklarat har då utskottet bestämt sig för att öppna dörren för den ekonomiska föreningen. Detta är alltså sanningen, och i stället för att ringakta föreningen, har vi godtagit att den får göra ett försök. Viola Claesson har nu ställt ett återförvisningsyrkande. Med tanke på den korta tid som återstår till den 10 juni gör Viola Claesson och de som ställer sig bakom detta återförvisningsyrkande föreningen en björntjänst. Tiden blir ännu knappare. För föreningen är det nu, som jurister brukar uttrycka sig, fara i dröjsmål. Den sida som jag själv representerar har i detta fall icke bedrivit något rävspel eller krypskytte. Jag har i stället försökt spela med öppna kort och ge raka besked. Men jag är samtidigt den första att instämma med dem som påstår att det här har förekommit rävspel och krypskytte. Jag har i en av Norrlandstidningarna sagts vara den stora förloraren, om inlandsbanan får vara kvar. Om detta skall vara ett offer, så är det ett billigt sådant för en egentligen god sak. Min bedömning har varit den strikt trafikpolitiskt ekonomiska. Trafik och i synnerhet järnvägstrafik skall i Sverige bedrivas där det finns ett tillräckligt underlag för gods och persontransporter eller bådadera. Då är inlandsbanan naturligtvis ett unikum. Jag och alla andra moderater vet att här förekommer nostalgi och symbolik. Här har det att göra med annat än att bara köra motorvagnar på skenor. Men detta förekommer även i andra avseenden, och till slut blir det så, för att tala med Falstaff Fakir, att allting måste räknas i penningars värde, särskilt när det gäller att se till skattebetalarnas utgiften. Enligt det betänkande som hela den moderata riksdagsgruppen i går kväll ställde sig bakom återgår nu ärendet till regeringen. Kommunikationsministern får nu själv eller via någon som han utser öppna förhandlingar igen i första hand med trafikhuvudmännen. Med all respekt för den ekonomiska föreningen är detta den naturliga vägen att vandra. Trafikhuvudmännen har enligt tidigare beslut fått i uppdrag av oss att ta ansvaret för den kollektiva trafiken, och då övergripande inom sina resp. län. Skulle de då inte vilja göra detta, på de villkor som, tycker jag, betänkandet klart och tydligt preciserar, blir det förhandlarens uppgift att gå till Inlandskommunerna Ekonomisk Förening. Lycka till! säger jag till föreningen. Det är en stor händelse om ni klarar detta. Jag har inte någonsin förut varit med om att riksdagen på det sättet har gett decentraliseringen en sådan klar chans. Fru talman! Detta mitt anförande, som strax överskrider den tid som jag har bundit mig för, har blivit mycket personligt. Jag instämmer i vad någon tidigare talare sade, nämligen att det har varit en ovanligt upprörd debatt. Det är lätt i en intellektuell kamp med politiska motståndare. Men det är bra mycket svårare när det gäller de egna vännerna. Här har jag obestridligen på det personliga planet varit en stor förlorare. Detta får inte bli för högtidligt. Men brustna illusioner och förgiftade relationer är för min del resultatet. Vänner, både nära och vanliga sådana, har blivit ovänner och i vissa fall fiender.

Herr talman! De som lyssnar på debatten och de som så småningom läser protokollet får väl avgöra vilken beskrivning av turerna i trafikutskottet och i diskussionen som bäst verkar överensstämma med verkligheten. Jag skall i varje fall inte lockas in i ytterligare en sådan debatt. Jag vill bara säga att att Rolf Clarkson förskönar händelseförloppet utifrån sin egen ståndpunkt. Det finns en rad frågor som varken Rolf Clarkson eller Birger Rosqvist har svarat på och som jag tycker är ganska avgörande i detta sammanhang. Det är också dessa frågor som är anledningen till att jag har begärt återremiss. Alla tidigare ställningstaganden under de senaste åren i trafikutskottet, som i stort sett har följt regeringens skrivningar, har gått ut på att inlandsbanan mellan Mora och Gällivare har ett klart samhällsintresse och att den därför bör finnas kvar. Av den anledningen har det satsats pengar varje år, om än alls inte tillräckligt mycket pengar. Dessutom har banverket fått för litet pengar för att det skulle vara fråga om en rejäl upprustning. Fullständigt klart är också att inlandsbanan organisatoriskt sorterar under banverket, som också måste täcka kostnaderna för underhåll och investeringar -- eller hur? Rolf Clarkson undvek min fråga när han skulle tala om vad Inlandskommunerna Ekonomisk Förening går med på. Det verkar som om man skulle vara så följsam att man helt skulle gå ned på knä. Alla som har motionerat, socialdemokrater och moderater, ja, alla från de fyra partierna som har engagerat sig när det gäller att både rädda och rusta upp inlandsbanan vet att man från IEF aldrig någonsin har sagt att man också skall klara underhållet utifrån de beräkningar som finns av hur mycket underhåll som behövs om man samtidigt tvingas överta trafiken från den 11 juni i år. Jag har fått handlingar från och har också så sent som i går haft kontakt med flera kommunalråd, också från era partier. Jag har också haft kontakt med Göran Förening. Man klarar inte detta. Det är fullständigt klart. Till sist: Inlandsbanan är ett unikum, säger Rolf Clarkson. Ja, det kan man säga. Men det är inte detsamma som att inlandsbanan har en särställning -- då talar jag i politiska termer och med utgångspunkt i de beslut som redan har fattats. Inlandsbanan och även malmbanan har en särställning i samtliga beslut som vi hittills har fattat. Rolf Clarkson tror tydligen att det är hur lätt som helst att upphäva beslut och att säga att merparten av ansvaret för banunderhållet i framtiden skall bäras av lokala organ och av länsorgan. Men det strider helt mot vad vi har rätt att göra, Rolf Clarkson!

Herr talman! Vi har utifrån, och ibland med viss förvåning, betraktat moderaternas svängningar hit och dit i den här frågan. Att man har svängt litet hit och dit tyder väl ändå på att det även bland moderaterna finns många som inser värdet av en bra inlandsbana och en bra trafik på denna. Jag måste få ställa några frågor till Rolf Clarkson: Är det bra att vältra över kostnaderna på kommunerna? Det gäller då även investeringar i banan. Så gör vi ju aldrig annars. Varför skall inlandsbanan få mycket sämre villkor än vanliga länsjärnvägar? Jag förstår inte logiken i detta. Det återremissyrkande som Viola Claesson har fört fram går ju ut på att utskottet skall försöka klarlägga vad som egentligen menas med den här passusen. Är det banverket som skall sköta banan eller hur är det? Och under vilka förhållanden, rent ekonomiskt, skall detta ske? Föreningen är ju inte alls beredd att betala för underhåll och investeringar på banan. Det har man deklararerat åtskilliga gånger, så det vi. Det skulle vara en omöjlighet att få det hela att gå ihop ekonomiskt. Däremot har man i och för sig haft synpunkter på detta med att förbilliga underhållet på olika sätt. Men det är en annan sak. Dessa synpunkter bör kunna beaktas i det normala arbetet. Jag kommer att stödja återremissyrkandet just för att få ett klarläggande på den här punkten. Antagligen blir det i kväll i trafikutskottet. Det handlar ju om vad som egentligen avses här. Vår ståndpunkt är att underhåll och investeringar skall skötas av banverket. Det anslaget kommer vi att aktualisera senare i vår. Vad vi nu skall diskutera är väl egentligen själva trafikeringen.

Herr talman! Jag förstår, Rolf Clarkson, att det kan kännas litet svårt och besvärligt. Jag har upplevt Rolf Clarksons inlägg här som en självbekännelse från den utgångspunkten att den linje som han från början drev inte höll så långt. Rolf Clarkson beklagar det sällskap som han och hans parti har hamnat i när det gäller denna fråga. Men då vill jag, för att lindra det hela, säga till Rolf Clarkson: Var inte rädd för det! Stå för de uppfattningar och de mål som vi och moderaterna som politiska partier har! Det är ju goda lösningar i sakfrågorna som är det viktiga. Det viktiga är alltså inte med vilka partier man gör upp. I det fallet har vi erfarenheter, och vi tycker att vi har handlat rätt. Beklaga alltså inte detta, Rolf Clarkson! Rolf Clarkson har ibland använt uttrycket ''golva'' i diskussioner med mig här i kammaren. Jag förstår om Rolf Clarkson känner sig något ''golvad'' i denna fråga, och då inte bara av de politiska motståndarna utan även delvis av personer i sitt eget parti. Jag vill inte mästra Rolf Clarkson av den anledningen. Jag är en alldeles för snäll person för att göra det. Så går det ibland i det politiska arbetet, Rolf Clarkson, men låt oss alltså inte beklaga detta. Sedan några ord om detta om rävspel och krypskytte. Det gäller också uttalanden om att man själv har spelat med öppna kort och gett raka besked. Ja, Rolf Clarksons och andra talares inlägg här tidigare visar vad det är fråga om -- vilka som har bedrivit rävspel osv. Jag har lärt känna Rolf Clarkson som en i vanliga fall logiskt tänkande person.

Skulle inte båda parter, staten och i det här fallet de som skall överta trafiken, kunna få noggrant gå igenom det hela ekonomiskt och praktiskt under ett år? Det är samma fråga som jag har ställt flera gånger tidigare, men jag har inte fått något klart svar. Jag tror att Rolf Clarkson är en man som kan göra dessa bedömningar på ett riktigt sätt.
Herr talman! Från min sida får jag ändå beklaga att moderaterna hamnat på samma sida som regeringen, inte därför att socialdemokraterna och moderaterna har kommit överens utan därför att jag ser att skillnaderna inte borde vara så stora mellan det som Rolf Clarkson och moderaterna säger och det vi säger i minoriteten. Vad är det då Rolf Clarkson säger? Jo, han vill ha den billigaste möjliga trafiken, men ändå spårburen trafik. Han vill ha det billigste möjliga underhållet. Där skiljer vi oss inte åt. Moderaterna försäker ofta ge intrycket att det är de som strävar efter att få det billigt, men det är ingen som vill betala mer för ett underhåll än vad som är nödvändigt eller mer för en trafik än vad som är nödvändigt. Jag har sagt flera gånger tidigare att centern vill att SJ nu får ett år på sig. Om det sedan blir SJ, länstrafiken, tåg eller eller någon annan som sköter det i fortsättningen, skall man handla upp de till lägsta möjliga och bästa pris med den standard som krävs. Jag ser ingen skillnad där, Rolf Clarkson. När det gäller underhållet ser jag inte heller någon större skillnad mer än att vi tycker att det självklart är banverket som skall ha ansvaret. Banverket skall i sin tur naturligtvis också se till att man -- det gäller inte bara inlandsbanan utan överallt i landet -- får anbud från olika entreprenörer och får det billigaste möjliga alternativet. Det tycker jag att vi är överens om. Konkurrens är ett fint uttryck, inte minst i moderata kretsar. Jag delar den uppfattningen, och jag har många gånger i kommunala sammanhang pläderat för konkurrens. Men kom ihåg: om vi lär oss att stava till ordet konkurrens, finns det två ord till som vi måste lära oss att stava till och som är viktiga i inte minst den här församlingen. Det är orden solidaritet och ansvar. I och för sig kan man låta folket där uppe, kommunerna, landstingen eller trafikanterna direkt genom biljettpriserna betala det hela, men fortfarande är det konkurrens. Men det handlar inte om solidaritet och ansvar. Därför menar jag att det är viktigt att staten, riksdagen, betalar den trafik det handlar om och via banverket också underhållet. Men -- och där är vi överens -- det skall inte ske till vilket pris som helst, utan självfallet skall man se till att vi får så billig trafik som möjligt, likaså när det gäller underhållet. Min sista fråga till Rolf Clarkson är: Det skiljer sig väl egentligen inte mot några andra banor i landet heller? Det är ju den princip som vi måste arbeta efter totalt sett, om vi är rädda om skattebetalarnas pengar. Det förutsätter jag att vi alla i den här kammaren är.

Herr talman! Jag hade faktiskt bestämt mig för att inte hålla mer än ett tiominutersanförande och inte ge mig in i en ny debattrunda. Det är lika bra att låta kommunikationsministern beträda podiet så fort som möjligt. Jag skall därför inskränka mig till att lämna ett par kommentarer. Till Hugo Bergdahl vill jag inte säga mer än att den missaktning som jag skulle kunna ge uttryck för skulle kunna uppgå till samma grad av ohövlighet som han har visat. Ni frågar varför man inte kan prova ett år. Jag gav faktiskt svaret på det. Det är bara 84 miljoner för dyrt, sade jag i mitt anförande. Det är ett alldeles för högt pris för att ta reda på om trafik är möjlig i framtiden eller ej. Men svaret får vi nu praktiskt taget gratis när kommunikationsministern eller hans förhandlare tar kontakt med de berörda där uppe. När det gäller underhållet vill jag precisera mig. Jag har inte talat om investeringar, men jag har fått den uppfattningen från föreningens sida att man på ett dramatiskt sätt skulle kunna sänka de underhållskostnader som banverket talar om. Dessa kostnader innefattas i begreppet ''främst''. Så mycket järnvägsteknik kan jag inte att jag här kan tala om vilken summa det handlar om. Andra får göra bedömningen av vad som är en dramatisk besparing av underhållskostnaderna på banan. Jämför inte inlandsbanan med länsjärnvägarna. Första villkoret för statligt stöd för länsjärnvägar är fem dubbelturer per dag. Det är det inte tal om på inlandsbanan. Inlandsbanan är inlandsbanan. Den är speciellt uppdragen enligt beslutet, och det är vad vi nu behandlar. Några likheter i övrigt med länsjärnvägar som kör avstånd på 5--10 mil kan man inte dra. Detta är ju en bana som är så lång som banan från Kristianstad till Paris, även om det bara är längden som de har gemensamt.

Herr talman! Rolf Clarkson har fortfarande inte svarat på frågan om han tror att trafikutskottet och riksdagen har rätt att klassa om banan och ge den en ny status, vilket eventuellt skulle kunna ske om möjlighetens förslag skulle gå igenom. Jag kunde inte låta bli att begära replik, eftersom Rolf Clarkson nu med stort patos säger: Jämför inte inlandsbanan med länsjärnvägar. Inlandsbanan är inlandsbanan. Ja, just precis det! Inlandsbanans särställning har jag hänvisat till. Jag har hänvisat till beslut efter beslut, där man har talat om att den har en samhällsekonomiskt viktig betydelse. Bl.a. därför skall staten ha ansvaret nu och i framtiden för att banan fungerar på ett sådant sätt att man kan köra trafik på den. Det är ju vad det hela handlar om. Moderater och socialdemokrater i trafikutskottet har enats om bl.a. följande: ''De merkostnader som kan följa av en bibehållen persontrafik på inlandsbanan bör enligt utskottets mening främst betalas av de lokala och regionala intressenter som vill driva denna trafik.'' Om detta skulle gå igenom så har ni på eget bevåg sett till att man har klassat om hela banan och gett den en ny status. Jag ställde en fråga om detta till moderater och socialdemokrater i trafikutskottet, men de vägrade att svara. Men snälla ni, ge ett svar här innan kommunikationsministern kommer upp i talarstolen.
Herr talman! Jag kan lämna ett svar på den fråga som Viola Claesson två gånger har ställt. Då får jag underrätta henne om det som måste vara henne bekant, nämligen att alla beslut i Sveriges riksdag övertar alla andra institutioners beslut, inkl.

Herr talman! Debattens vågor har gått höga under den senaste tiden, så också här i kammaren i dag. Det avslöjar våndan inför ett svårt beslut. Detta är ingenting nytt när det gäller inlandsbanan. Det har varit vånda under många år, många diskussioner och prövningar. En av mina mera namnkunniga företrädare gjorde en uppmärksammad resa längs inlandsbanan. Vad vi minns av den resan är konstaterandet att det finns väldigt mycket gran. Det var inte att riktigt exakt citat, men kammaren lämpar sig inte för exakta citat i det sammanhanget. Jag gjorde en mindre uppmärksammad resa i höstas längs inlandsbanan från Mora till Gällivare för att noga studera förhållandena. I förbigående sagt var det första gången jag åkte någon sträcka på inlandsbanan. Men under de senaste dagarna har jag kunnat konstatera att jag inte är ensam norrlänning i den situationen, nämligen den att man har talat mycket, men åkt litet. Under min resa hade jag tillsammans med banverkets generaldirektör och regionchefer tillfälle att noga studera banans standard och tala med folk ute i kommunerna. Vi står inför ett svårt beslut, men ett beslut måste fattas så snart som möjligt. Politiker står ofta inför svåra beslut och avvägningar. Vi har själva önskningar och krav, samtidigt som vi möts av önskningar, krav och förhoppningar. De som byggde inlandsbanan, detta märkliga monument, var säkert fyllda av stora förhoppningar och förväntningar om en utveckling i den här regionen med nya samhällen som skulle växa upp. Det blev inte så. Vi politiker beslutar inte över allt i utvecklingen. Politik innehåller visserligen möjligheter, men också svårigheter. Ekonomin sätter gränser. Nu diskuterar vi frågan om fortsatta stora subventioner eller någon annan, ny lösning, som innebär en bra trafikförsörjning med mindre subventioner. Ekonomin ger möjligheter, och därför måste den förbättras och förstärkas. Tillväxten måste ökas. För att uppnå detta syfte föreslår vi mycket omfattande investeringar i infrastrukturen, investeringar som kan ge ökad tillväxt, och det innebär svåra avvägningar. Regeringen stod i höstas inför uppgiften att återskapa balans i ekonomin i en svår ekonomisk situation som krävde kraftiga åtstramningar på en rad områden. Vi fick kritik för att vi sparade för litet när det ekonomisk-politiska åtgärdsprogrammet lades fram i oktober. Detta program innehöll förslag om mycket smärtsamma förändringar i sjukförsäkringen och i u-hjälpen samt neddragningar av bidragen inom transportområdet. Dessa neddragningar berörde järnvägstrafiken, flygtrafiken, Gotlandstrafiken, Vänersjöfarten och annat. Vi bedömde det som nödvändigt att minska också anslaget för köp av olönsam trafik. Levnadsvanorna blir annorlunda och de ekonomiska villkoren växlar. Därmed förändras också resvanorna. Jag har många gånger tänkt på den lilla anhalten i min hemby norr om Älvsbyn i Norrbotten. Där samlades vi ungdomar på lördags och söndagskvällar när tåget kom. Det var byns samlingspunkt. Numera stannar det inga tåg där. Tågen kör fort förbi på den norra stambanan. Den lilla anhalten är nedlagd. Varför? Jo, vi köpte oss bilar och tog oss fram med dem. Vi hade inte längre behov av att tågen stannade vid den här anhalten. Hur många är det som har åkt inlandsbanan? Jag har flera gånger gjort enkäter när jag har varit ute och diskuterat och fått frågor om inlandsbanan. Handuppräckningarna har genomgående varit lika med noll. Däremot har synpunkterna varit många. Jag skall emellertid inte göra någon enkät här. Inlandsbaneområdet har genomgått stora förändringar: minskat befolkningsunderlag och kraftig tillväxt av personbilsbeståndet. Detta har varit till stor nytta och välsignelse för befolkningen i dessa områden, som har fått mycket bättre resmöjligheter. Flygtrafiken har utvecklats och stöds kraftigt av kommunerna längs inlandsbanan. Jag förstår dem. Flyget är ett viktigt inslag för att överbrygga långa avstånd.

Dessa siffror kan vara intressanta att notera. Det gavs ett utredningsuppdrag till Bill Fransson, som skulle analysera hur inlandsbanan kunde utvecklas när det gäller t.ex. turisttrafiken. Utredningen tillsattes i anledning av den vånda som präglade slutet av 80-talet. Jag har mycket noga följt Bill Franssons utvecklingsarbete. Jag skall citera ur det material som han har lämnat: ''Det är min bestämda uppfattning att ändamålet persontrafikförsörjning för de fastboende i inlandet längs IB kan tillgodoses bättre och billigare med andra transportmedel än genom tågtrafiken på IB.'' Beträffande modellen att överföra trafikförsörjningsansvaret till trafikhuvudmännen fortsätter Bill Fransson: ''- - är enligt min uppfattning det ekonomiskt mest rationella alternativet. Detta är också det alternativ som överensstämmer med de principer och det regelverk som skapades genom det nu gällande trafikpolitiska beslutet.'' Vidare: ''THM åläggs i den trafikpolitiska lagstiftningen ett ansvar för transportförsörjningen inom sitt län. Detta innebär, enligt min mening, att varje annan trafiklösning av IB än en överlåtelse av driften på just THM måste komma till stånd i samverkan med dessa och i praktiken genomförs med deras goda minne.'' Jag hade senare överläggning med företrädare för Inlandskommunerna Ekonomiska Förening. Jag hade uppmanat Bill Fransson att närmare undersöka detta alternativ i utredningsarbetet. Vid de överläggningar vi hade i kommunikationsdepartementet med dessa företrädare för Inlandskommunerna Ekonomiska Förening deklarerade de mycket klart att ett övertagande från deras sida förutsatte att investeringarna på hela banan måste uppgå till minst miniminivå. Med hela banan avsåg man banan ända upp till Gällivare. Det blir då fråga om ett belopp på flera hundra miljoner. Vi konstaterade att med dessa villkor skulle en överlåtelse av inlandsbanan till Inlandskommunerna Ekonomiska Förening ställa sig mycket dyrbar. Det var mot denna bakgrund som regeringen presenterade sitt förslag om att erbjuda länshuvudmännen att ta över trafikansvaret och se till att inom ramen för tillgängliga medel ordna en minst lika god trafikförsörjning. Länshuvudmännen har presenterat ett förslag som innebär en bättre trafikförsörjning. I debatten har det hittills sagts mycket litet om just trafikförsörjningen. Rune Thorén sade t.o.m. att det inte handlar om trafikförsörjning, utan om att behålla en bana. Om man har den inställningen, är det mycket allvarligt. Människorna i det här området är i behov av en bra trafikförsörjning, av goda resemöjligheter och av att få många alternativ till att snabbt kunna ta sig fram så bekvämt som möjligt till rimliga priser. Om nu länshuvudmännen kan erbjuda fler resemöjligheter, snabbare transporter och möjlighet att stiga på det kollektiva transportmedlet närmare bostaden -- vilket ju är fallet om man åker buss -- borde detta vägas in i den här diskussionen och tillmätas något värde. Jag är samtidigt medveten om det värde av symbolkaraktär som en bana har, att den är förknippad med många minnen och starka känslor. Jag har stor förståelse för detta, men politik innebär att man måste göra rimliga avvägningar. Nu har vi inledningsvis lyckats få fram 80 milj.kr. för investeringar för att säkra godstrafiken. När skedde det senast? Under hela 1980-talet har det investerats ca 80 milj.kr. Jag föreslår att det redan nästa år investeras 80 milj.kr. för att förbättra förutsättningarna för godstrafiken. Det handlar, Roy Ottosson, i hög grad om just trävaru och torvtransporter. Jag hörde på Kanalen i radion i går kväll. Nu skapas intrycket att man raserar möjligheterna för torvtransporter från Sveg till Mora. De 80 miljonerna har investerats just för att garantera en fortsättning av torvtransporterna. Sedan till de 36 milj.kr. som vi är beredda att erbjuda för persontrafikförsörjningen. Som företrädare för regeringen har jag konstaterat att länshuvudmännen därmed skulle erbjudas bättre resmöjligheter. Hela kostnaden skulle täckas, så att kommunerna inte ställs inför uppgiften att tillskjuta medel. Jag tyckte att detta var väsentligt. Det garanteras att pengarna används inom just inlandsbaneområdet. Det har ju förekommit misstänkliggöranden som går ut på att länshuvudmännen skulle komma att sprida pengarna över länen till andra områden. Det är inte fråga om detta. Jag uppfattar reservanternas resonemang och ställningstaganden som ett uttryck för tanken: Gånge denna kalk ifrån mig! Ett år till, inte nu, ett år till så får vi se. Om ett år är vi där. Kanske ödet vill att ni sitter i regeringsställning. Vem vet? Jag skall kommentera vad Viola Claesson sade. Hon talade föraktfullt om bilturismen. Så mycket kännedom har jag om Västerbottens, Norrbottens, Jämtlands och även Kopparbergs läns inland att jag vågar säga, att om inte den bilburna turismen funnes i områdena, skulle turistnäringen verkligen inte ha en chans. Det är ju det som är ryggraden i turismen. Sedan krävs det en särskild kommentar till Viola Claessons resonemang om tolkningsföreträde. Jag blev i måndags uppringd av en tidning som ville ha min tolkning av utskottets betänkande. Jag sade att jag inte uttalar mig nu om utskottets betänkande. Det får anstå tills riksdagens beslut föreligger. Vill ni, sade jag, ha förklaringar och kommentarer till utskottets betänkande i dag, måndagen den 18, får ni vända er till utskottets majoritet och be om besked. Regeringen kommer att lojalt och snabbt försöka effektuera riksdagens beslut så snart detta är fattat. Vi har hög beredskap, eftersom tiden nu är utomordentligt knapp. Vi känner ett stort ansvar för att trafikförsörjningen efter den 10 juni skall kunna upprätthållas i det här området. Därför tycker jag att det vore mycket trist, för att inte säga tragiskt, om man nu skulle iscensätta ytterligare utskottsbehandling och ytterligare förkorta den planeringstid som behövs för att genomföra det beslut som riksdagen stannar för. Planläggningen av trafikarbetet skulle försvåras och därmed skulle det också bli svårare för befolkningen i området.

Herr talman! Kommunikationsministern sade att inlandsbanan kommer att kräva statliga insatser med tanke på framtiden, och jag håller med om detta. I båda de aktuella alternativen ingår detta, om trafiken även i framtiden skall kunna upprätthållas på personsidan. Reservanterna tycker emellertid att utskottsmajoriteten handlar brådstörtat. Det finns många problem att lösa just med tanke på vad jag nyss sagt. Det gäller t.ex. frågan om i vilken omfattning staten skall vara med och finansiera det hela. Det finns också frågor att lösa på många andra områden. Därför är vi besvikna över att utskottsmajoriteten har inställningen att det hela skall klubbas igenom för att det sedan skall kunna köras i gång den 10 juni. Vi måste rimligen konstatera -- och det tror jag att kommunikationsministern innerst inne håller med mig om -- att det behövs en övergångstid, så att frågorna hinner diskuteras. Det gäller ekonomin och många praktiska frågor. Jag tar upp det här för fjärde eller femte gången, eftersom jag inte har fått något klart besked om varför man motsätter sig en frist på ett år, dvs. att SJ sköter det hela ett år och får ersättning för arbetsuppgifterna. Därefter skulle kommunerna få ta över. Det är väl inte lätt för 17 kommuner att ta över den här verksamheten som det inte finns någon erfarenhet av. Jag vill alltså fråga kommunikationsministern: Varför kan man inte gå med på att övergångstiden utsträcks till ett år? SJ skulle då få i uppdrag att sköta trafiken, varefter kommunerna skulle ta över. Vad är det för fel i det förslaget? Finns det inte mycket positivt i detta att ha en övergångstid på ett år? Ge mig ett klart besked om varför det inte går att acceptera att SJ sköter det hela under ett år. Vi vill, kommunikationsministern, ha en långsiktig lösning, inte på ett år. Därför är det viktigt att diskussioner kommer till stånd mellan de nya trafikansvariga och staten som har att överlämna en hel del av sina uppgifter. Ett års övergångstid är därför nödvändig. Jag skulle bli glad om kommunikationsministern ville ge mig en bra förklaring, även om den delvis skulle strida mot min uppfattning.

Herr talman! Kommunikationsministern inledde med att citera vad en av hans företrädare hade sagt när han åkte inlandsbanan. Även jag skall citera vad en företrädare till kommunikationsministern sade en gång i tiden. Han yttrade: ''Övre Norrland är icke längre ett de drömda framtidsmöjligheternas land. Det är de ekonomiska verkligheternas land.'' När sade han detta? Jo, det var i december 1916, då sträckan mellan Brunflo--Hackås var klar. Jag kan precis som kommunikationsministern med en viss nostalgi i stämman tänka på min ungdomstid, när man gick ungefär 500 meter ned till en liten station och hämtade tidningen måndag-, onsdag och fredagkvällar. Man satt där och pratade. Det var väldigt trevligt. Klocka behövde man inte ha. Man visste när tågen kom och när det var dags att dricka kaffe, gå hem och äta middag osv. Varför uttalar sig kommunikationsministern som han gör? Jo, det är litet nostalgi som det handlar om när det gäller köp av tågtrafik. Man vill bibehålla den. Jag säger detsamma till Georg Andersson som jag sade till Birger Rosqvist: Det är ett slag mot era egna partivänner. Ser man på motionerna kan man fråga om det är den typen av trafik som det handlar om. Det är det inte alls. Det rör sig om Nässjö--Falköping, Mjölby--Hallsberg, Hallsberg--Gävle osv. Här gäller det sträckor som är oerhört viktiga och som kommer att spela en mycket stor roll när vi har fått det järnvägsnät utbyggt som vi delvis, Georg Andersson, är överens om. Inom centern vill vi ju gå längre. Det gäller att inte ta bort förutsättningarna, och det är därför som vi i centern vill satsa mer på att köpa till dess att det enligt vår åsikt helt enkelt kommer att gå ihop. När det gäller inlandsbanan får vi egentligen ytterligare en vision. Här kunde man tro att det var busstrafikförbundets ordförande som stod i talarstolen i stället för kommunikationsministern, eftersom det i själva verket tycks vara busslösningar som gäller i framtiden. Jag tycker att det är viktigt med persontrafik. Men jag säger att det inte handlar om att erbjuda ett antal bussturer, utan vad det handlar om är att se till att vi kan bibehålla banan och ha en bra persontrafik, en bra turisttrafik, osv. Man kan inte bara säga att man har skakat fram -- på inlandsbanan kanske man har skakat fram -- några miljoner för att underhålla godstrafiken. Det är självklart att om man har en bra bana kan man köra både gods och personer. Jag säger som Hugo Bergdahl, nämligen att det vore bra om vi finge ett rådrum på ett år, för att sedan verkligen kunna inrikta oss på en bra trafiklösning som blir, vilket utskottets vice ordförande sade, så billig som möjligt. Låt oss använda året till detta.

Herr talman! Jag tycker att de herrar som framträder i debatten, moderater och socialdemokrater, är så otroligt motsägelsefulla. Det är så tydligt att det är något som inte stämmer. Jag förstår att Georg Andersson är en av dem som själva inte hör hur det låter. Ibland låter det som om allt vore ödesbestämt också när det gäller trafiken. T.ex. avfolkningen av Norrlands inland är tydligen bestämd av ödet och inte genom politiska beslut. Att fler och fler tog bilen i stället för tåget är tydligen också något som är ödesbestämt enligt den beskrivning som Georg Andersson ger. Resultatet blir att man ser mest granar. Det blir nostalgi. Det blir starka minnen, och inlandsbanan är ett unikum. Det ligger förakt i detta även om herrarna framträder ganska ödmjukt. Precis samma förakt mötte jag hos en av länstrafikhuvudmännens direktörer, som menade att det unika med inlandsbanan är att de som reser kan gå ut och klappa renar på huvudet. Den föraktfulla inställningen till inlandsbanan och till dem som vill rädda och utveckla den hoppas jag verkligen att Georg Andersson inte ställer sig bakom. Jag menar att det finns snudd på den typen av förakt i det inlägg som Georg Andersson gjorde även om han lät ödmjuk.

Har regeringen planer på att göra inlandsbanan till en länsjärnväg, och dessutom inte låta det ske som brukar vara vanligt i dessa sammanhang, nämligen att låta banverket vara ansvarigt för investeringar och annat? Är det detta som är på gång tycker jag att det vore mycket bra att få reda på det. Om man så sent som för mindre än två år sedan här i kammaren ansåg att inlandsbanan har ett klart samhällsintresse och sedan med hänvisning till att regeringen måste spara pengar slår klorna just i inlandsbanan, som är ett samhällsintresse, då är det också något som inte stämmer i resonemanget.

Herr talman! Kommunikationsministern uppmålar inlandsbanan som ett ständigt problembarn och ser inte möjligheterna. Man skulle kunna tro sig vara förflyttad till den debatt som vi hade för fem år sedan i Sverige om järnvägstrafiken. Numera har man inte bara i Sverige utan även i Europa och i Nordamerika och på många andra håll i världen insett fördelarna med järnväg, och järnvägsutbyggnaderna har satt fart. Vi har äntligen fått en vändning i Sverige på detta område. Det är bra. Men när det gäller den stora del av Sverige som trafikeras av inlandsbanan gäller tydligen den gamla tidens politik. Där vill man inte förbättra detta sätt att transportera och knyta ihop det med resten av järnvägsnätet i Sverige och i Europa. Det är litet konstigt. Möjligen är det också litet nostalgi att hålla fast vid en gammaljärnvägspolitik som är misslyckad. Vi från miljöpartiet är helt övertygade om att inlandsbanan är värd en investering på 1,2 miljarder för godstrafiken och för persontrafiken för att få trafiken att fungera i 30 år framåt. Om man slår ut dessa pengar på 30 år och 105 mil järnväg och tar i beaktande att underhållskostnaderna sjunker om man gör en sådan investering, då är detta en mycket bra investering. Det hade varit bra om kommunikationsministern, som också är norrlänning, kunde hålla med om att vi behöver inte bara ett trafikslag utan två eller tre även i Norrlands inland för att företagen där skall kunna utvecklas på ett bra sätt och så att människorna som lever och verkar där skall kunna ta sig fram på ett bra sätt. Jag kan inte se att det skulle vara så fruktansvärt dyrt som det framställs. Det dyraste är själva investeringen. Och det rör sig om ca 4 % av den totala järnvägsinvestering som planeras under 90-talet. Ser till själva subventioneringen av trafiken måste ses i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Flygtrafiken betalar ingen energiskatt på sina bränslen. Den betalar en blygsam miljöskatt, vilken borde höjas. Järnvägen har över lag betydligt bättre egenskaper. Det gör naturligtvis att man redan har gynnat andra trafikslag på järnvägens bekostnad. Därför kan det vara motiverat att gå in med subventioner tills man har fått en bättre balans i detta sammanhang. Jag tror emellertid inte att inlandsbanan kommer att löna sig, eftersom underlaget är så blygsamt. Men jag anser ändå att det är värt att ta regionalpolitiska hänsyn och att alla delar av landet skall leva. Och då är detta inte några stora pengar.

Herr talman! Hugo Bergdahl har egentligen tidigare i debatten fått besked om vad ett övergångsår innebär. Det innebär en stor kostnad men löser inget problem. Det ger ytterligare betänketid, och det är klart att det tillfälligt löser problem för den som har beslutsvånda. Men skillnaden mellan reservanter och majoritet ligger i storleksordningen 80 miljoner för ett sådant betänkeår. Det är ett ganska starkt motiv. Rune Thoréns inlägg såg jag ingen substans i som ger anledning till en kommentar. Till Viola Claesson vill jag säga att jag verkligen inte uttrycker något förakt. Jag lever ganska nära dessa problem. Detta har varit ett mycket smärtsamt beslut att fatta, och jag har stor respekt för dem som nu känner oro och är litet upprörda över förändringar. De smärtar. Men vi politiker måste förr eller senare fatta även beslut som i stunden kan upplevas som ganska smärtsamma. Som jag sade skall vi självfallet snabbt och lojalt försöka förverkliga riksdagens beslut. Då får vi se hur de lokala företrädarna bedömer förutsättningarna inom de ramar som riksdagen är beredd att ställa upp. Jag skulle vilja göra ett påpekande som jag försummade i mitt inlägg. När man talar om kommunerna är det faktiskt på det sättet att bakom länshuvudmännen står kommunerna. Det är ju kommunerna som är ägare till länshuvudmännen. Det trollas bort i den allmänna debatten. Man skapar ett intryck av att länshuvudmännen är något slags anonymt, främmande bolag som tränger sig in på den här marknaden. Det är kommunerna som står bakom, som är medlemmar och ägare. I förekommande fall subventionerar de länshuvudmännens verksamhet. I det erbjudande som regeringen har gett länshuvudmännen för den sorts trafik som vi nu diskuterar skulle det inte krävas någon kommunal subvention. Det är, Viola Claesson, inte fråga om att göra inlandsbanan till länsjärnväg. I så fall skulle investeringsanslaget ligga inom länstrafikanslaget. Vi anvisar särskilda medel, 80 milj.kr., för upprustning av godstrafiken. Varje riksdag är naturligtvis suverän. Jag har stor respekt för riksdagens ställningstaganden. När Viola Claesson envisas med att hänvisa till tidigare riksdagsbeslut, måste Viola Claesson som riksdagsledamot ändå vara medveten om att hon nu kan förändra tidigare beslut genom att fatta nya beslut. Så enkelt är det. Riksdagen är suverän. Det är en myt. Man gagnar inte godstrafiken med att upprätthålla en förlustverksamhet i form av persontrafik. Det är inget stöd, utan det är att dränera trafikföretagen på pengar. Det är det problem som SJ har brottats med under många år. Man har bedrivit en trafik som ständigt har krävt understöd och subventioner, och som inte har haft kraft att utvecklas. Det nya i trafikpolitiken är att järnvägen har möjligheter, där det finns ett trafikunderlag. Tågen går på räls och rälsen ligger ganska statiskt. Det är ett problem. Men där det finns stora befolkningskoncentrationer och stora godstransportmängder kan järnvägen vara en väldig tillgång för bygder och samhällen. Men där det är glest mellan människor och få passagerare på motorvagnar och tåg är det dålig ekonomi och dålig transportpolitik att envisas med att köra tåg. Det är mycket smidigare, snabbare och ger bättre service att använda sig av andra transportmedel. Den möjligheten till förändring måste vi som trafikpolitiker vara öppna för att ta till oss och inte envist säga att där rälsen en gång är lagd skall det för evigt gå tåg, även om det inte finns några passagerare på tågen.

Herr talman! Som svar på min fråga om hur kommunikationsministern ser på vår linje, att ha en övergångstid på ett år, säger kommunikationsministern: Ja men, det kostar mer. Visst kostar det mer, av den anledningen att SJ skall bedriva den här trafiken och för att man måste jämföra med de 36 miljoner som kommunikationsministern och majoriteten i utskottet är beredda att ge de nya trafikhuvudmännen. Det är en omöjlighet att på några korta vårveckor överlämna den här trafiken till andra intressenter och säga: Ni får 36 miljoner. Problemen är lösta för vår del. Lycka till! Vi ser inte på frågan på det viset. Vi vill ha en ansvarsfull övergång. Därför kräver vi en övergångstid på ett år. Det är viktigt i sammanhanget. Jag är nästan helt säker på att kommunikationsministern inombords delar vår uppfattning. Er linje är omöjlig. Den passar inte in i de verkliga förhållandena. Ge SJ i uppdrag att bedriva trafiken ett år till. Förhandla med de nya trafikansvariga! Sy ihop ett bra paket som passar in i verkligheten och som ger reella möjligheter, både ekonomiskt och praktiskt, att driva denna trafik i framtiden för en lång följd av år, helst årtionden. Det vill vi ha sagt. Det måste bli möjligt att göra detta på ett bra och riktigt sätt. Vi uppfattar ert upptåg att överlämna trafiken redan den 10 juni som ett sätt att försöka strypa möjligheterna att redan från början bedriva en trafik som ekonomiskt och praktiskt är byggd på verkligheten. Vi driver inte på, säger kommunikationsministern. Vilka är det som driver på i den här frågan? Vi har redan från början sagt att detta är en viktig trafik som vi skall slå vakt om och att riksdagen måste ställa upp med vissa konstateranden. Vem är det som driver på? Ja, inte är det socialdemokraterna och moderaterna, utan det är vi som just för tillfället befinner oss på minoritetssidan. Det är vi som driver på i den här frågan, för att komma fram till en bra och förnuftig lösning.

Herr talman! Kommunikationsministern sade att det inte fanns någon substans i Rune Thoréns anförande, så han fann inget att bemöta. Vad skall jag då säga om kommunikationsministerns anförande? Vad var det jag sade? Jag nämnde att det vid de sammanträffanden vi har haft med SLTF -- där en person som Georg Andersson egentligen kanske känner mer än jag gör sitter ordförande, nämligen Bosse Ringholm -- har framkommit vad socialdemokratiska ledamöter har motionerat om. Det var det jag försökte få en debatt om, en debatt som inte rörde inlandsbanan, utan som rörde köp av tågtrafik. Man har inte motionerat för att det gäller en liten station där man kan gå ner och hämta posten på kvällarna, utan det är fråga om en tro på järnvägen i framtiden. Detta är viktigt om vi vill få en bra järnvägstrafik. Det är därför som man har motionerat om detta. Det är därför som centern anslår över 80 milj.kr. för att kunna bibehålla trafiken. På samma sätt som kommunikationsministern underlåter att beröra frågan här, har han vid sammanträffanden med SLTF inte tagit upp den diskussionen. Men det finns många här som är beredda att anslå de pengarna. Var vi skall ta dem tycker jag att vi skall sluta att prata om. Var de finns anvisar vi i vår budget. Jag förstår de insändare som förekommer. I t.ex. Östersundsposten står det i ett öppet brev till riksdagens socialdemokratiska ledamöter: Vakna upp innan folk byter ut er! Med det litet halvnonchalanta sätt som majoriteten betraktar dessa synpunkter förstår jag att sådana inlägg kommer. Det finns mängder av tidningsartiklar med idéer och lösningar, t.ex. ''Låt moderna tåg gå till Krylbo''. Det är inte fråga om att det åker en och annan passagerare, utan det är fråga om en utveckling av den spårburna trafiken. Sedan påpekar kommunikationsministern -- det har jag hört honom säga tidigare -- att bakom länshuvudmännen står kommunerna. Säg inte det till mig, eftersom jag själv sitter med i en kommun och mycket väl vet hur det är. Men geografi kan vi väl alla litet, även i Norrland. Länshuvudmännen och kommunerna runt inlandsbanan är inte samma sak. Det sägs också i betänkandet att det ankommer på kommunerna att betala det ökade underhåll det blir fråga om med en bibehållen persontrafik. Det betyder att man helt enkelt lastar över kostnader på kommunerna. Centerns linje är att staten skall svara för underhållet av banan. Staten skall också svara för trafikkostnaden, men se till att vi köper upp trafiken på billigaste möjliga sätt. Vi har inte sagt att det är självklart att SJ skall bedriva trafiken i fortsättningen. Men vi säger att SJ skall ha ansvaret det här året, för det brådskar. Låt oss göra på det sättet detta år. Sedan vill kanske, som jag tidigare har sagt, SJ, inlandsbanans förening, BK-tåg eller någon annan ta över till så bra pris som möjligt. Jag har egentligen svårt att förstå varför vi har blivit oense om detta. Jag tycker att det låter så självklart. Det borde ha varit i kommunikationsministerns intresse också.

Herr talman! Rune Thorén åberopar nu SLTF -- Svenska lokaltrafikföreningen. Men, Rune Thorén, där finns det ju inget stöd för fortsatt tågtrafik på inlandsbanan -- alldeles tvärtom. SLTF har ju gått ut med ett pressmeddelande där man klargör sin ställning i det avseendet. Jag förstår inte riktigt syftet med den hänvisningen. Länshuvudmännen är ju kommunägda.

Om man utgår från ett resandeunderlag på ca 100 000 resenärer -- uppgiften 150 000 har jag inte sett någonstans -- är det fråga om 360 kr. per resenär i subvention. Viola Claesson menar att jag inte är populär, och det är väl möjligt att hon har rätt i det. Jag är inte heller populist. Jag konstaterar att när det gäller den här frågan finns det ganska många populister som försöker styra undan för att inte behöva ta ansvar för det som kan uppfattas som känsligt och impopulärt. Jag kan bara konstatera att som politiker som vill göra anspråk på att ta ansvar måste vi orka ta oss fram till beslut och inte bara styra svårigheterna framför oss. Vi måste också våga stå för de beslut vi har fattat även när de inte är populära. Jag utgår ifrån att detta i det långa loppet kommer att tillgodoräknas de politiker som agerar på det sättet. Jag tror att vår tid i själva verket är i stort behov av politiker som vågar stå för sina beslut och orkar ta sig fram till beslut i svåra frågor. Slutligen vänder jag mig till Roy Ottosson och upprepar vad jag menar när jag talar om gods och persontrafik. En verksamhet som går med stora förluster år efter år kan väl aldrig utgöra något stöd för någon annan verksamhet? Om man använder pengarna för järnvägstrafik till att hålla i gång förlustbringande verksamhet dränerar man ju i själva verket verksamheten. Om man i stället satsar pengarna på sådant som är utvecklingsbart och skapar nya satsningar -- det är det vi vill göra genom att investera i de bandelar som behövs för godstrafiken -- är det en viktig utveckling för företag i inlandsområdet. Sedan vill vi försöka att så effektivt som möjligt att använda de pengar vi kan för persontrafiken för att upprätthålla en bra transportförsörjning för människorna i området.